Herr talman! Det kan väl tänkas att det har förekommit missbruk av förtroendesituationer även i andra fall. Men om vi går tillbaka till våra gemensamma erfarenheter i valprövningsnämnden är det alldeles uppenbart att det är vårdare som har figurerat i sådana här sammanhang. Vad vi vill med den här bestämmelsen är att det skall finns en skyldighet från vårdarens sida att ange i vilket vårdnadsförhållande han står till den eller dem som vederbörande går bud åt. Man skall kunna ha skriftligt på det, man skall kunna eftersöka vederbörände och man skall kunna veta vad man har att ta ställning till. Vi hade ett fall för några år sedan då det var en person som hade varit fritidsledare, kan man säga = han hade ordnat fotbollsmatcher och liknande — och som inför valdagen hade samlat upp ett stort antal röster och framträtt som vårdare. Det var minsann inte så lätt för röstmottagarna att avgöra hur de skulle bedöma den situationen. Hade det då funnits krav på en precisering av det vårdnadsförhållande som råder hade situationen genast varit enklare, både vid en praktisk och vid en rättslig bedömning.

Herr talman! KU:s betänkande nr 14 tar upp olika, i viss mån disparata frågor, som rör sekretessen. Frågor som gäller avvägningen mellan offentlighet och sekretess är, som alltid, besvärliga. Huvudregeln hos oss bör vara att offentlighet skall råda, och sekretessen skall alltid särskilt motiveras.

Detta var frågor som vi grubblade ganska mycket över när vi en gång i tiden antog sekretesslagen, och det har sedan visat sig att det kan vara rimligt att se över en del av de regler som nu gäller. Med anledning av en rad motioner som finns angivna i inledningen till utskottsbetänkandet föreslår utskottet enhälligt att det skall göras en översyn på grundval av dessa motioner och remissyttrandena över dem. På den punkten råder alltså inga delade meningar.

Det finner vi mycket egendomligt, eftersom de krav som framförs i den motionen enhälligt tillstyrkts av de remissmyndigheter som är särskilt sakkunniga på området och som har att handlägga ärenden just av det slag som motionen behandlar. På s. 6 i utskottsbetänkandet återges således att psykiatriska nämnden, socialstyrelsen, hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd, Sveriges läkarförbund, Svenska läkaresällskapet och Göteborgs kommun alla ställt sig positiva till motionärens önskemål. Psykiatriska nämnden säger, som framgår av sista meningen i denna passus av utskottsbetänkandet, att det bör vara möjligt att genomföra en sådan ordning utan att avvakta ytterligare utredning av frågan. De sakkunniga instanserna menar alltså att det är så självklart att ändra på detta att vi inte ens behöver utreda det vidare. Mot det står utskottsmajoritetens beslut att inte ens ta med den här motionen i det utredningspaket som utskottet i övrigt enhälligt har beställt. Detta tycker vi reservanter är mycket egendomligt.

Detta är, tycker vi, en mycket rimlig begäran. Det är ju ingen skillnad på sekretessbehovet med hänsyn till den enskildes integritet, om ärendet handläggs av en första eller andra instans eller om det handläggs av en sista instans. Jag har alltså mycket svårt att finna goda motiv till utskottets yrkande om avslag på det här motionskravet. Jag ber med detta få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.
Herr talman! Jag vill också yrka bifall till reservationen i konstitutionsutskottets betänkande nr 14 angående utvidgad sekretess i vissa ärenden om rättshjälp. Bertil Fiskesjö har drivit den här frågan och återgav nyss i stora drag vad det handlar om. Jag ansluter mig härmed till vad han sade i sitt anförande.
Herr talman! Bertil Fiskesjö har redovisat de tungt vägande skälen för en ändring i enlighet med vad som har föreslagits i reservationen. Jag kan bara ansluta mig till hans synpunkter och vill samtidigt påpeka att folkpartiet genom ett förbiseende inte har antecknats bland reservanterna i betänkandet. Jag vill för folkpartiets räkning yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Förutom de ofta svåra överväganden inom vårdoch serviceområdet som man har att göra om man är anställd inom hälsooch sjukvård, socialtjänst osv. har man också ett antal ibland väl så svåra sekretessfrågor att ta ställning till. Det är olyckligt när insatser sker för sent eller inte alls därför att ett nödvändigt informationsutbyte inte har blivit av med hänvisning till sekretessregler. Det är lika olyckligt —- ibland olyckligare — om det pratas för mycket. Sekretess är svårt, och vi i KU hyser ingen förhoppning om att vi med lagstiftning skall göra sekretessen enkel. Under de åtta år som sekretesslagen nu har gällt har erfarenheter gjorts på fältet som vi har fått del av och som vi nu tycker att vi borde kunna dra nytta av. Utskottet har därför, som har sagts här, med anledning av ett knippe motioner i frågan beslutat föreslå riksdagen att begära en översyn av sekretessreglerna. Det gäller t.ex. samarbetet mellan polis och sjukvård i brottmålsutredningar, mellan apotek och sjukvård i missbruksfall, mellan socialtjänst och fritidsverksamhet samt mellan förskola och grundskola. En motionär framhåller också de frågor som kan uppstå i samband med att lokala organ inrättas i kommunerna. Det finns - säkert områden till vilka det är motiverat att utöka sekretessen, men utskottet har avstått från att precisera de eventuella lagändringar som kan bli följden av en sådan översyn som vi begär. Det finns inom utskottet en uppfattning — den tror jag är riktig — om att det sekretessbelagda området med stor kraft skall hållas så litet som möjligt. Som tredje vice talmannen sade tidigare är ju vår utgångspunkt offentlighetsprincipen: vad myndigheter gör och vet skall människor också ha insyn i. När vi verkligen har bestämt oss för ett sekretesskydd, då skall det också gälla, och då skall de frågorna hållas skyddade från insyn. Problemen på sekretessområdet har visat sig — det vågar jag påstå — oftare bestå i brister i information, kunskap och rutiner än i lagstiftningen. Vi kunde så sent som i förmiddags i den här kammaren höra om sjukhusjournaler på drift. Det pekar också på ett behov av bättre rutiner på det här området. Sekretesslagen ger eller borde ge två signaler till den som handskas med känsliga uppgifter, nämligen dels naturligtvis att man inte skall lämna ut uppgifter som är sekretesskyddade, dels att man inte skall samla fler sekretessbelagda uppgifter än vad som är absolut nödvändigt och alltså inte ta in material för säkerhets skull, material som sedan blir liggande i journaler och akter. Jag vill i det sammanhanget som en parentes uttrycka förhoppningen att det arbete som i regeringskansliet pågår för att förbereda en gallring av akterna inom socialtjänsten snart skall vara slutfört, så att denna gallring kan påbörjas. Som jag sade är sekretessfrågorna svåra och blir med lagändringar inte enkla, men KU:s huvudsakliga syfte med den översyn som vi nu begär är sekretessregler som kan göra det här svåra arbetet något enklare. Därför, herr talman, är det glädjande att socialstyrelsen nu gör en översyn av de allmänna råden beträffande sekretesslagen. Förhoppningsvis skall man på detta sätt kunna rätta till en del av de oklarheter som föreligger när det gäller föräldrar som inte har vårdnaden om sina barn. Denna fråga tas upp i en av de motioner som utskottet avstyrker. En annan motion som avstyrks handlar om sekretessfrågan kring hjärttransplantationer. Detta är ett område som redan i dag åtnjuter ett utomordentligt starkt sekretesskydd och som kan tjäna som exempel på att det inte är lagstiftning som saknas. Slutligen vill jag ta upp den motion som avstyrks och som föranlett en reservation av centern och miljöpartiet. Vi har nu hört att folkpartiet anslutit sig till den reservationen. Motionen handlar om besvär i rättshjälpsärenden. Motionen skrevs under allmänna motionstiden 1987. Sedan den motionen skrevs har besvärsordningen ändrats. Besvärsnämnden för rättshjälp som tidigare var besvärsinstans är alltså inte längre detta. I dag går dessa ärenden till psykiatriska nämnden där de åtnjuter sekretesskydd. Denna lagändring trädde i kraft den 1 juli 1988 — det är alltså inte ett halvår sedan. Att yrka bifall till en ändring på grundval av en motion som skrevs innan lagändringen kommit till stånd tycker majoriteten i utskottet är att gå längre än vad nöden kräver. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Mycket av det som utskottsmajoritetens representant, Ulla Pettersson, här sade är riktigt, och det instämmer jag naturligtvis i. Det framgick ju redan av mitt inledningsanförande att det är offentlighet som är huvudprincipen — sekretessen skall motiveras.

Och det är ju det senare vi behandlar i den här frågan. De sekretessregler som nu är aktuella rör ju enskilda individers integritet och deras möjligheter att få sina ärenden behandlade under sekretess eftersom dessa är utomordentligt känsliga. Då tycker jag för min del att det är ganska märkligt att man anser det mer angeläget att utreda sekretessreglerna mellan myndigheter än de sekretessregler som skall gälla när ett ärende seglar upp inom en myndighetsräcka. Det avgörande ur sekretessregelsynpunkt måste ju vara vilka risker som finns att för den enskildes integritet kränkande uppgifter kommer ut. Ulla Pettersson menade att de problem som har tagits upp i Rosa Ösths motion, som är grunden för den reservation vi diskuterar, var lösta, men så är det ju inte.

Sedan kommer psykiatriska nämndens konklusion, vilken är att man omedelbart kan vidta de förändringar som motionären kräver. Detta begär vi emellertid inte i vår reservation, utan vad vi begär är att den där motionen skulle ha fått komma med i det paket som utskottet ändå har enats om att rekommendera regeringen att slå in. Min fråga till Ulla Pettersson kvarstår alltså: Vad är det för särskilda skäl som gör att det är mindre noga i det här fallet med den enskildes integritet än i andra fall som aktualiseras i det betänkande som vi nu behandlar?
Herr talman! Jag är aningen förvånad över att Bertil Fiskesjö blir så upprörd och talar så varmt om enskilda individers integritet. Vad det här handlar om är nämligen att hålla uppgifter ifrån den enskilde individen. Det är alltså sekretess gentemot den individ det handlar om som detta avser. Man skall alltså hemlighålla uppgifter inför den som uppgifterna rör. Jag sade detta i mitt inledningsanförande, men jag kanske får vara litet tydligare. Får jag kanske be tredje vice talmannen att tänka sig det sekretessbelagda området som en liten ask. Det Bertil Fiskesjö talade om är vad man tar ut ur denna ask. Jag skulle vilja att han också tittade litet på vad man stoppar in i den. Om man inte använder sig av material som är så integritetskränkande, behöver man inte heller bekymra sig för om man skall tala om det eller inte. De här fallen är väldigt få. Först skall det vara ett rättshjälpsärende, sedan skall det ske ett överklagande, sedan skall antingen domstolsverket vara part eller också skall psykiatriska nämnden begära in yttrande från domstolsverket. Sedan skall det därutöver vara så att man just i detta ärende behöver ta in sekretesskyddade uppgifter som inte kan lämnas ut till den enskilde som de berör. Man kan naturligtvis rent teoretiskt konstruera ett enstaka fall där man måste använda just dessa uppgifter, men, Bertil Fiskesjö, jag undrar: Finns det någon uppfattning om hur många ärenden det kan röra sig om där man verkligen måste ha in just de här uppgifterna? Motionären talade någonstans om att journalen ibland behöver finnas tillgänglig, men jag menar att det är precis så man inte skall göra. I stället skall man göra så som man har gjort i domstolsverket och psykiatriska nämnden. Man har nämligen utarbetat en praxis just för detta fåtal ärenden som jag talar om. Det är precis så sekretesslagen skall behandlas — i de ärendena tar man inte in de särskilt känsliga uppgifter som inte kan lämnas ut. Det måste vara ytterligt få fall där just de uppgifterna är de man behöver för att kunna fatta rätt beslut. Jag kan alltså svårligen tänka mig att denna församlings främsta uppgift skulle vara att stifta lagar för varje eventualitet som möjligen kan uppstå i ett teoretiskt, tänkt läge.
Herr talman! Den argumentering som vi senast hörde från Ulla Petterssons sida måste innebära att hon beklagar att riskerna för de här sekretessläckagen har minskat genom de förändringar av själva proceduren som har ägt rum. Den uppfattning som Ulla Pettersson har, att det här är en oväsentlig fråga bara för att den rör ett litet antal personer, kan jag då inte dela. Den delas uppenbarligen inte heller av alla de instanser som anses vara sakkunniga på området. Tycker inte Ulla Pettersson att det är litet konstigt att alla dessa instanser, som har etfarenhet av ärenden av den här typen, tycker att motionärens förslag är alldeles utmärkta och vill se dem genomförda så snabbt som möjligt? Vad är det för fel på dessa institutioner, Ulla Pettersson?
Herr talman! Jag vill göra kammarens ledamöter — de som är kvar — uppmärksamma på att jag inte har beklagat den lagändring som skedde den 1 juli i år, som Bertil Fiskesjö säger. Jag har heller inte sagt att det här skulle vara någon oväsentlig fråga. Det jag har sagt är att detta snarast är en teoretisk konstruktion och att domstolsverket och psykiatriska nämnden har en praxis för dessa fall — det skriver de också i sina yttranden, Bertil Fiskesjö! När Bertil Fiskesjö försöker göra gällande att det är en massiv remissopi Prot. 1988/89:41 nion som tycker som han, vill jag påpeka att det är sex av jag vet inte hur 8 december 1988 många remissinstanser som över huvud taget har yttrat sig i frågan. Herr talman! Slutligen vill jag bara ytterligare påpeka att de besvär som nog kan finnas på det här området — det skall jag alls inte förneka — bygger på uppgifter som i januari nästa år är minst två år gamla. Vi kan knappast ha sett | någon effekt av den lagändring som skedde den 1 juli i år, och jag skulle vilja rekommendera herr tredje vice talmannen att ha litet tålamod.

Herr talman! Det är i dagarna nio år sedan Sovjetunionens intåg i Afghanistan. Detta blev början på ett skoningslöst terrorkrig mot det afghanska folket. Mer än 5 miljoner afghaner, dvs. var tredje afghan, har på grund av kriget tvingats fly från sitt heland, främst till Pakistan och Iran. Ytterligare mellan 1 och 2 miljoner afghaner befinner sig på flykt inne i Afghanistan. Mer än 1 miljon afghaner har dödats, sårats eller invalidiserats. Hundratusentals hem har slagits i spillror, miljoner bomber och granater har lemlästat och mördat en försvarslös befolkning. Till detta kommer Sovjettruppernas utplacering av minor på den afghanska landsbygdens åkrar och stigar. Man beräknar att mellan 3 och 5 miljoner minor har placerats ut, som på ett mycket grymt sätt dödar eller lemlästar den civila befolkningen. Afghanistan är nu utmattat efter allt det lidande som landet och dess innevånare fått utstå och som tyvärr ännu inte upphört. Undertecknandet av Genåveavtalet i april i år — där bl.a. Sovjetunionen har förbundit sig att se till att alla sovjetiska trupper har lämnat Afghanistan den 15 februari 1989 — är ett första steg på vägen mot fred och oberoende för det afghanska folket. Även om Sovjetunionen nu har dragit tillbaka hälften av sina styrkor, fortsätter kriget mellan gerillan och de kvarvarande sovjetiska trupperna med oförminskad styrka inom vissa områden i landet. För första gången sedan kriget i Afghanistan började har Sovjetunionen nu använt bombplan av typen Backfire — jämte avancerade jaktoch attackplan samt nya långskjutande robotar. Trots detta har nu ytterligare ett steg tagits mot en fredlig lösning. Det gäller då initiativ till samtal. På Sovjetunionens inbjudan förs nu alltså samtal mellan de afghanska gerillaledarna, under ledning av Rabbani, och en sovjetisk delegation om en eventuell internationell fredskonferens när det gäller Afghanistan. Enligt uppgift har gerillan vid dessa samtal gått med på att inte skada de sovjetiska trupperna under 129 reträtten, men då under förutsättning att dessa inte heller angriper gerillan. Om en sådan överenskommelse kommer till stånd, har man kommit ytterligare en bit på vägen mot en fredlig lösning. I dag kan vi läsa i tidningen om det uttalande som Gorbatjov har gjort med anledning av sitt besök i USA. Han föreslår eldupphör fr.o.m. den 1 januari nästa år. Den afghanska gerillan skulle därmed få behålla kontrollen över de områden som den behärskar till dess att en ny regering tillträder, som bygger på en bred koalition. Han föreslår också ett samtidigt stopp för alla vapensändningar till landet, att en fredsbevarande styrka från FN skickas till landet för att övervaka regimskiftet och att en stor internationell konferens i FN:s regi hålls, som skulle syfta till att åstadkomma ett neutralt och demilitäriserat Afghanistan. Situationen för de miljontals flyktingarna är fortfarande oviss. I och med att vissa delar av Afghanistan nu är befriade från både Sovjetoch Kabultrupper har en del av de flyktinggrupper inom landet som flytt från landsbygden till de större städerna nu börjat återvända till sina hembyar. Detta gäller framför allt i Panshirdalen. Det är nu vår förhoppning att även de stora flyktinggrupperna i Pakistan och Iran så småningom skall kunna återvända hem och påbörja den mödosamma återuppbyggnaden. Sovjet lämnar efter sig ett sönderslaget och förött land. Hus, byar och städer ligger i ruiner. Jordbruket är till stor del förstört, träden nedhuggna, boskap har dödats, vägar och broar är söndertrasade och bevattningskanaler har sprängts. Hälsosituationen har förvärrats kraftigt, och barnadödligheten är skrämmande. Afghanistans jord är dessutom, som tidigare nämnts, översållad av svårupptäckta minor. Risken finns att människor under decennier kommer att dödas av briserande minor. Dessa minor utgör nu ett av de största hindren för att flyktingarna skall kunna återvända till sin landsbygd. Här bör Sverige genom påtryckningar i FN medverka till att en så effektiv minröjning som möjligt snarast kan genomföras. Jag tror att det här i kammaren råder enighet om att Sverige även i fortsättningen på alla sätt börjar hjälpa till med återuppbyggnaden av Afghanistan och om att Sverige skall fortsätta att avsätta medel för detta ändamål. Dessa medel bör även i fortsättningen i första hand kanaliseras genom de frivilliga organisationerna — såsom Lutherhjälpen, Röda korset och, inte minst, Svenska Afghanistankommittén, som via sitt kontor i Peshawar och tack vare sin goda kännedom om förhållandena i Afghanistan uträttar ett mycket förtjänstfullt arbete inom flera olika områden. Ett av de mer angelägna områdena för kommittén är att ge hjälp, så att Afghanistans barn får möjlighet till ordnad skolgång. Risken är annars stor att en hel generation växer upp som analfabeter på grund av alla dessa år av krig. Det afghanska folkets rätt till självbestämmande är vi överens om. Vi ser nu alla fram mot en demokratisk utveckling i landet och den dag då den nuvarande av Sovjet tillsatta regimen i Kabul, under ledning av Najibulla, kan ersättas av en av det afghanska folket vald regering, som också har befolkningens förtroende och stöd. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande 7.
Herr talman! På nyåret är det nio år sedan Sovjet invaderade Afghanistan. Fortfarande pågår strider, fortfarande skadas och dör människor och fortfarande har inte flyktingarna kunnat återvända hem. Men genom överenskommelsen i Genéve i år blev det bekräftat att den afghanska motståndsrörelsen hade vunnit en första seger. De sovjetiska soldaterna håller nu äntligen på att lämna det land som de på sin regerings uppdrag så länge har ockuperat och torterat, både fysiskt och psykiskt. Det sovjetiska uttåget är också en symbolisk seger för alla som tror på idéerna om varje folks rätt till frihet från ffrämmande makters inblandning. Mujahedin har visat att även ett litet folk kan vara okuvligt när det gäller den egna friheten. Överenskommelsen i Gen&ve var välkommen. Men den är inte tillräcklig för att fred skall kunna uppnås i Afghanistan. Den är inget fredsavtal, eftersom eldupphöravtal saknas. Den berör inte heller konfliktens grundläggande fråga, frågan om den politiska makten i landet i framtiden. Detta framhålls också i utrikesutskottets betänkande. Vidare innefattade överenskommelsen inte den ena parten, dvs. den afghanska motståndsrörelsen. Men den ledde fram till det sovjetiska uttåget, och det är en förutsättning för fred. Strider pågår dock, som sagt, fortfarande. I de delar av landet där mujahedin har kontroll är förödelsen stor och problemen enorma. Den kanadensiske journalisten Arthur Kent beskriver sina upplevelser från en resa till en by i Logarprovinsen på följande sätt: Civilbefolkningen säger att maten är mycket dyr. Utsikterna för vintern är dystra, med stigande priser. Det är svårt att få tag i kött. Man arbetar redan med att återuppbygga bevattningskanalerna och med att plöja fälten. Vintervetet är planterat. Bara 15 926 av landets odlingsbara jord är nu uppodlad. Resten är torrt och obebott land. De människor som äger den jorden befinner sig i Pakistan. När ryssarna var i området förstörde de bevattningssystemen på alla platser utom i sitt eget område. Endast bönder innanför den sovjetiska zonen tilläts ha vatten. Många fält är fortfarande minerade. Mujahedin har inte en chans att röja dessa minor. Eftersom ryssarna inte lämnat några kartor efter sig och mujahedin aldrig gjort några, måste man nu börja från ”scratch” när det gäller att försöka finna minorna. Kriget har fört med sig obeskrivliga lidanden för civilbefolkningen. Nästan halva befolkningen har tvingats fly. Människor skadas ständigt av kvarlämnade minor. Framför allt civilbefolkningen är fortfarande offer, även i de områden där inga strider längre pågår. Det är ännu inte möjligt för flyktingarna att återvända hem. Det afghanska folket behöver all hjälp det kan få av Sverige, både nu och den dagen då de sovjetiska trupperna slutgiltigt har lämnat landet. Utskottet utgår från att detta kommer att ske enligt den fastlagda planen. Man utgår alltså från att Sovjet kommer att respektera den tidsplan som lagts fast i Geneve. Så länge landet är förött har således de 3 miljoner flyktingarna i Pakistan och de 1,5 miljoner flyktingarna i Iran inga större möjligheter att återvända hem. Sadruddin Aga Khan har en stor uppgift. Vidare är det mycket angeläget att Sverige bidrar med fortsatt ekonomiskt stöd såväl till FN programmet som till de enskilda organisationer som bedriver den mycket viktiga verksamheten med flyktingarna och återuppbyggnaden. Kriget i Afghanistan är således långt ifrån slut, och demokratin är långt ifrån vunnen. Men man har kommit en bra bit på vägen. Stora arbetsuppgifter återstår dock. Sverige får inte förtröttas i fråga om sitt politiska och ekonomiska stöd till den afghanska befolkningens kamp för ett fritt, oberoende och demokratiskt land! Med deita yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande 7.
Herr talman! I detta betänkande om Afghanistan behandlas motionsyrkanden som skrevs innan Gen&veavtalet undertecknades den 14 april detta år. På grund av detta och annat som hänt kan dessa motionsyrkanden sägas vara inaktuella. Vi kan i dag enbart beklaga att den afghanska motståndsrörelsen inte var part och närvarande vid fredsförhandlingarna i Gendve. Avtalet tecknades mellan den Sovjetstödda regeringen i Kabul och den pakistanska regeringen. Sovjet och USA stod som garanter. Detta har inneburit att den afghanska befrielserörelsen inte har accepterat Gen&veöverenskommelsen utan betraktar denna som ett pseudoavtal. Desto mer glädjande är det att motståndsrörelsen och representanter från Sovjet nyligen träffats för direkta överläggningar och att dessa parter planerar nya sammanträffanden för fortsatta diskussioner i Pakistan om 14 dagar. Dessa direkta kontakter mellan de reella kombattanterna kan leda fram till en lösning, som förhoppningsvis blir varaktig. I Genéeveavtalet fastslogs att de sovjetiska trupperna skulle dras tillbaka. Hälften av styrkorna skulle dras tillbaka senast den 15 augusti i år. Detta har också skett. Resterande trupper skall enligt avtalet vara helt tillbakadragna senast den 15 februari 1989. I utskottsuttalandet sägs att vi utgår från att så också sker. Jag måste ändå i detta sammanhang uttala att jag ser med viss oro på att Sovjet nu har avbrutit tillbakadragandet och i stället intensifierat krigföringen. Det kan tolkas som ett illavarslande tecken. Det som talar för att avtalet kommer att fullföljas är emellertid att Sovjets hela anseende står på spel. Här kommer världens ögon att följa utvecklingen för att se vad Sovjetunionens glasnost och perestrojka är värda — om man kan lita på de ord som uttalas från detta land. Det vore ju ytterst sensationellt om Sovjet inte skulle fullfölja avtalet. Kriget fortsätter att skörda liv. Antalet döda har för länge sedan passerat miljonstrecket. Som jag nämnde tidigare, har Sovjet intensifierat krigföringen. Det kommer nu rapporter om att Sovjet använder sig av en ny typ av moderna bombattackplan. Ett trettiotal nya MIG 27-or, som utgår ifrån Sovjets territorium, intensivbombar nu, tillsammans med tidigare flygplansflotta, bl.a. civilbefolkningen. Under hösten har installerats ett nytt avancerat robotsystem. Det gäller robotar med förödande sprängverkan, SS-1 och SS-2, med räckvidder mellan 150 och 250 km. En annan, ny långdistansrobot, Scude, har också använts under hösten. Detta inger oro, och det är helt säkert att antalet dödade ökar. Men det är inte enbart bombandet och de direkta striderna som skördar liv. Tusen och åter tusen afghaner dödas eller skadas av den omfattande minering som Sovjet är ansvarig för. Det finns bedömare som uttalar rädsla för att minorna kommer att kräva lika många skadade och dödade som själva kriget gjort under dessa tio år som kriget varat. Här måste Sovjet ta sitt ansvar. Sverige bör trycka på i internationella fora, så att Sovjet överlämnar kartor som visar var minorna har utplacerats. Dessutom behöver afghanerna få hjälp med minröjningsutrustning och utbildning för sådan utrustning. Enligt uppgifter som jag alldeles nyligen har fått är den vanligaste dödsorsaken inom befriade områden, där strider upphört, just mindöd, som främst tycks drabba småpojkar som återvänder till sina hemtrakter för att starta och bygga upp ett nytt hem. Detta är så grymt. Tänk att ha klarat tio års krig, och sedan dödas eller skadas unga människor allvarligt och blir lemlästade för resten av livet då de återvänder till befriade områden för att bygga upp en ny framtid. Jag upprepar i detta sammanhang vad vi från centerpartiets sida framfört tidigare, nämligen att Sverige internationellt borde agera för att Sovjet krävs på krigsskadestånd för den omfattande skadegörelse som det afghanska folket utsatts för under tio års krig. Den summa som Sovjet uttalat att man ämnar ställa till Afghanistans förfogande är alldeles otillräcklig — en droppe i havet mot allt som har förstörts. Enligt uppgifter som jag har fått motsvarar summan 600 miljoner svenska kronor, som skall tillföras en fond, där pengarna skall omvandlas till vissa materiella resurser, som skall tillföras Afghanistan. Det finns skäl att misstänka att saker och ting som man inte längre anser sig ha nytta av i Sovjetunionen kommer att kallas bistånd och hjälp till Afghanistan. Det kan bli otillräcklig, kanske felaktig, hjälp och otillräckliga resurser. Vi måste följa denna utveckling noggrant från Sveriges sida och kräva ett krigsskadestånd. Det fattiga Afghanistan har blivit utsatt för illegal ockupation i tio år, över en miljon afghaner har mördats, hus har blivit sönderbombade, kanalsystem har förstörts, åkrar och fält likaså. Mer än fem miljoner afghaner har drivits på flykt. Det innebär att var tredje flykting i världen är en afghan, vilket visar vidden av problemet. När dessa flyktingar nu börjar återvända till befriade områden behöver de stort stöd och bred hjälp på alla de områden jag tidigare nämnt. Själva försöker de genom Centerns fredsråd i ett utsädesprojekt hjälpa till att odla upp delar av Kunardalen.Sådan och ytterligare hjälp behövs, såsom direkt livsmedelshjälp, utbildningshjälp och sjukvårdshjälp. Den svenska regeringen har, vilket framgår av betänkandet, hittills skänkt 40 milj.kr. till en fond för återuppbyggnad av Afghanistan. Dessutom har utlovats ytterligare 40 milj.kr. Totalt har regeringen skänkt 180 milj.kr. under 1988/89 till återuppbyggnad av Afghanistan. Ytterligare insatser görs från flera håll, bl.a. av Svenska Afghanistankommitten, UNICEF, Lutherhjälpen och Röda korset. Att jag har begärt ordet i denna fråga när det finns ett enigt betänkande — och jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan i betänkandet — beror på att jag vid alla tillfällen som ges vill hålla liv i debatten om detta tio år långa folkmord. Jag upprepar centerkravet om att Sverige bör driva krigsskadeståndskravet mot Sovjetunionen.

Herr talman! Den sovjetiska invasionen i Afghanistan är ett av dessa många folkmordsbrott som vår moderna historia tyvärr är alltför rik på — dessa försök av världsmakter eller regionala stormakter att breda ut sin maktsfär och förtrycka de små folken. Listan är lång: amerikanarna i Vietnam, Frankrike i Algeriet, England i Kenya, Indonesien på Östtimor — där man fortsätter och fortsätter. Kina har haft sin framfart i Tibet. Vad turkarna håller på med i Kurdistan har vi haft anledning att debattera nyligen här i kammaren. Supermakternas ovilja att erkänna små folks rätt att bestämma över sig själva är alltför välkänd. Den gröna rörelsen står bakom de små folkens rätt att bestämma själva oberoende av vilken politisk uppfattning dessa små folk råkar ha. Oavsett om det är socialister eller kommunister i Vietnam eller om det är muslimska fundamentalister i Afghanistan som råkar leda befrielserörelserna, är det fråga om att stödja deras frihetskamp på deras egna villkor. Därför har det varit självklart för miljöpartiet de gröna sedan partiet bildades att stödja befrielsekampen i Afghanistan. Vi hade på en av våra första partikongresser gäster just från den svenska solidaritetsrörelsen för Afghanistan. Herr talman! Det är glädjande att vi har kunnat få ett enhälligt utskottsbetänkande. Det är glädjande också att riksdagens utskott ibland inte hinner med i en fredsutveckling som går snabbare än vad man hade kunnat ana. Sedan vi i utrikesutskottet justerade betänkandet har utvecklingen tagit ytterligare några steg och sovjetiska representanter och representanter för den afghanska motståndsrörelsen har redan hunnit träffas i direkta förhandlingar i Saudiarabien. Det är en ytterst glädjande utveckling. Jag kan inte underlåta att säga att man kanske hade velat se litet mer av den sortens utveckling i andra liknande konflikter. Här lämnar alltså en supermakt en hel del av sin prestige åt sidan, tar upp direkta förhandlingar med en motståndsrörelse som politiskt inte gärna kunde stå supermakten mera fjärran och som praktiskt taget inte har lovat några som helst eftergifter. Man reser till ett land som också politiskt står ytterligt fjärran från denna supermakt, ett land som man inte ens har diplomatiska förbindelser med. Där inleder man direkta samtal med representanter för denna motståndsrörelse, som man från sina egna utgångspunkter ju knappast har så mycket till övers för. Detta gör man för att man har insett att den sortens konflikter varken kan eller bör lösas med vapen i hand. Det är ganska intressant att jämföra detta med den andra supermaktens sätt att uppträda i en annan lika het konflikt dessa dagar, den andra supermaktens prestigebundenhet som hindrar den från att ta upp samtal med det palestinska folkets representant. Här reser alltså sovjetiska representanter och talar med afghanska mudjahedin utan några som helst garantier för att dessa mudjahedin tänker erkänna regimen i Kabul eller någonting sådant, medan den amerikanska ledningen på intet sätt har gett efter på sina gamla prestigekrav gentemot PLO. I det fallet får man hoppas att Reagan hann lära någonting under det korta besöket av Gorbatjov i går. Det är en tanke som slår en när man ser utvecklingen i Afghanistan.

Det är med stor tillfredsställelse jag kan notera att utskottet skriver att man är enig bakom principen om att det afghanska folket skall ges rätt till självbestämmande. Jag hörde flera av mina företrädare i denna debatt upprepa denna princip. Vi står bakom den principen. Det är snudd på en helig princip för den gröna rörelsen att alla folk skall få avgöra sitt eget öde. Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att jag anser att denna princip gäller alla folk, inte bara det afghanska, det palestinska, det vietnamesiska, det kanakiska och många andra. Det gäller också det svenska folket.

Herr talman! Låt mig först i likhet med mina företrädare i talarstolen konstatera att utrikesutskottets betänkande 7 om Afghanistan är enhälligt. Frånvaron av reservationer beror kanske till en del på den positiva utveckling som under de senaste månaderna fört den snart tioåriga konflikten ett stycke mot en fredlig lösning. De motioner som behandlas i detta betänkande skrevs i januari i år, dvs. tre månader innan överenskommelsen i Gen&ve kom till stånd i april månad. Detta samt händelseutveclingen därefter har besvarat många av motionärernas yrkanden. Herr talman! Den stora frågan om återuppbyggnaden av det krigshärjade landet är i högsta grad aktuell. En hel del har hänt även här. I maj 1988 tillskapade FN ett samordningskontor för humanitärt och ekonomiskt bistånd till Afghanistan. Verksamheten leds av en koordinator, som flera talare före mig har redovisat. I september lade samordningskontoret fram en rapport om kostnaderna för återuppbyggnaden av Afghanistan. Rapporten redovisade ett behov för de fem första återuppbyggnadsåren på drygt 12 miljarder i svenska kronor. En fond skapades för frivilliga bidrag till återuppbyggnaden. Den svenska regeringen har hittills bidragit med 80 milj.kr., dvs. två gånger 40 miljoner, till denna fond. Totalt har Sverige fram till nu anslagit ganska precis 300 milj.kr. istöd till Afghanistans folk. Merparten har utgjorts av humanitärt stöd via enskilda organisationer som svenska Svenska Afghanistankommittén, Röda korset och Lutherhjälpen. Herr talman! Det är utskottets mening att stödinsatsen via de enskilda organisationerna skall fortsätta och att det kommer att krävas ökade insatser. När det gäller den direkta övervakningen av att fredsöverenskommelsen i delen om de sovjetiska truppernas tillbakadragande efterlevs deltar Sverige i den observatörsgrupp, som FN tillsatte omedelbart efter aprilöverenskommelsen. Den leds för övrigt av en finsk general. Herr talman! I Sveriges riksdag råder stor enighet när det gäller framtiden för Afghanistans folk. Jag vill instämma med Per Gahrton och andra som har hyllat principen om varje folks rätt att själv bestämma sin framtid. Det är utskottets enhälliga uppfattning. Vi är alla i denna kammare — liksom den svenska regeringen — beredda att axla den del av ansvaret som rimligen kan läggas på oss för att tillsammans med den övriga FN-familjen stödja och arbeta för en fredlig och demokratisk utveckling i Afghanistan. Herr talman! Låt mig yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag konstaterar att vi i alla fall på papperet är överens om att arbeta för en allmän socialförsäkring som ersätter nuvarande transfereringssystem. Målet är att alla människor garanteras en grundtrygghet oavsett skälen till inkomstbortfall. Motiven för en allmän socialförsäkring är förenkling, minskade regler och administration, vilket på sikt ger minskade kostnader för byråkratin. För alla som behöver vårt socialförsäkringssystem — och det gör de flesta av oss — blir vinsten ett begripligt och överblickbart system och att vi undgår att värderas efter vad som har orsakat våra behov. Vi kan verkligen vara stolta över vårt socialförsäkringssystem, men det medför värderingar. Det är skillnad mellan att få sin försörjning genom socialbidrag och arbetslöshetsunderstöd och att få den t.ex. genom föräldraförsäkring och pension. En allmän socialförsäkring undanröjer den skillnaden. Även om målen för en allmän socialförsäkring är fastlagda av riksdagen, går vårt system i motsatt riktning. Nuvarande system är uppdelat i en oöverskådlig mängd detaljregler, och vi fortsätter att lappa på bristerna. Det är snart tio år sedan socialpolitiska samordningsutredningen var klar med sitt betänkande. Den proposition som detta föranledde avslogs av riksdagen 1983. Däremot fastställdes målen för en allmän socialförsäkring. Vi anser att det nu är hög tid att påbörja arbetet med samordning och förenkling. Eftersom mycket har hänt inom socialförsäkringsområdet sedan socialpolitiska samordningsutredningen lade fram sitt förslag, anser vi att en ny utredning bör tillsättas. I väntan på konkreta resultat föreslår vi att den gamla frågan om ett SOFT åter bör aktualiseras av regeringen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen vid utskottets betänkande.

Herr talman! Det här betänkandet handlar inte bara om en vpk-motion väckt av Inga Lantz. Det är faktiskt ett betänkande som i första hand bygger på en proposition med förslag till förändringar. Det gäller en utökning av retroaktiviteten i handikappersättningen från tre månader till två år. Det handlar om en förenkling av uträkningen av retroaktiv ersättning till arbetsskadade vid utfyllnad av sjukpenningen på grundval av arbetsskadeförsäkringen. Det gäller en förlängning av försöksverksamheten med en fjärdedels och tre fjärdedels sjukpenning och ersättning för ökade kostnader för resor till och från arbetet för underlättande av rehabilitering. Ingen motion har väckts med anledning av propositionen. Jag yrkar därför bara bifall till propositionen. Frågan om ett SOFT är en följetong sedan 1977. Det har väckts motioner i frågan från olika partier, och det har vid varje sådan tillfälle sagts att de ekonomiska förutsättningarna för ett SOFT inte har funnits. Socialbidragsnormerna har nu genomgått en sådan förändring att de börjar likna ett SOFT. Regeringens senaste uppdrag i frågan har lämnats till socialstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen och avser att de skall försöka utarbeta riktlinjer för ett bättre samarbete mellan socialtjänsten och arbetsförmedlingen. De som nu får socialbidrag är till 20 96 sådana som har problem med att få arbete. Det har därför lämnats ett specialuppdrag avseende denna kategori, vilket skall redovisas den 1 januari 1990. I det läget kanske det inte är precis aktuellt att återkomma med kravet på ett SOFT, och därför yrkar jag avslag på det kravet. Frågorna om en samordnad socialpolitik och om en allmän socialförsäkring har vidare behandlats i utredningar. Precis som Margé Ingvardsson säger har de inte kommit så nära målet, och jag tror inte att en ny utredning för samma ändamål skulle påskynda ett närmande till målet. Därför yrkar jag avslag också på det yrkandet.
Herr talman! Jag måste fråga Ulla Johansson vad hon och socialdemokraterna i övrigt anser att riksdagen skall göra i det här läget för att vi skall komma närmare målet en allmän socialförsäkring. Vi tycker att frågan bör utredas igen, eftersom det har hänt oerhört mycket under de tio år som gått sedan vi senast utredde frågan. Vid en blick på hur det ser ut på socialförsäkringsområdet måste vi konstatera att vi i dag är mycket långt ifrån samordningstanken, och vi är på väg ännu längre bort. Vi kan ta sjukförsäkringen som ett exempel. I dag finns det fyra olika system, två inom försäkringen och två utanför försäkringen. Vi fortsätter att lappa på föräldraförsäkringen och på andra socialförsäkringar. Jag menar inte att det är onödigt. Det är nödvändigt, eftersom dessa försäkringar har brister, men hela tiden kommer vi längre bort från tankarna på en samordning.

Herr talman! Som exempel kan vi ta den förenklade föräldraförsäkringen, som genomfördes härom året. Vi försöker att göra förenklingar när vi utarbetar nya försäkringar och vidtar förändringar. Jag vet att detta inte alltid lyckas, och man lyckas aldrig när man skall bygga vidare på sådant som redan är påbörjat. Men vi försöker i alla fall, och även vpk kan bidra med förslag i det arbetet.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort, eftersom timmen är sen. Ulla Johansson tog som exempel upp förenklingen av föräldraförsäkringen. Jag måste säga att det inte var något särskilt lyckat exempel. Ingen kan väl påstå att de förenklingar som vi har genomfört i föräldraförsäkringen har gjort denna enklare och mera överblickbar. Varje gång vi förenklar den förser vi den med en ny uppsättning regler, och det är meningen att vi skall göra precis tvärtom.

Herr talman! Riksdagsledamöter! Retroaktiviteten beträffande handikappersättning och arbetsskadeersättning är någonting som vi i miljöpartiet ser mycket positivt på. Det finns inte heller någon reservation i dessa frågor. Att man skall kunna vara sjukskriven på en fjärdedels, halv eller tre fjärdedels tid är ytterligare en positiv faktor. Det är positivt för dem som får denna förmån, och det är säkerligen i längden ekonomiskt positivt även för landet. Vi har från miljöpartiet avgivit ett särskilt yttrande i anslutning till reservationen avseende mom. 2, för att betona att denna fråga för miljöpartiets del är mycket intressant. Många människor hamnar mellan de olika bidragsförmånerna. Marginalskatteeffekterna kan såväl för låginkomsttagare som för något högre inkomsttagare ibland uppgå till 100 96, när vissa bidrag bortfaller. Dessutom finns det fortfarande människor som har svårt att begära bidrag, medan andra har svårt att få bidrag. Socialnämnderna hinner sällan med uppsökande verksamhet. Miljöpartiet anser motionen klart berättigad och intressant. Den tangerar Prot. 1988/89:41 vårt arbete med att nå fram till en form av medborgarlön. I motionen föreslås 8 december 1988 en allmän socialförsäkring, medan miljöpartiet verkar för en medborgarlön. Vi har dock ett stycke kvar innan vi kan lägga fram ett färdigt förslag. Jag vill ändå betona vårt intresse i det här fallet.

Herr talman! Förslaget i propositionen anser vi från centerpartiet i huvudsak vara ganska bra. Centern har ju i olika riksdagsmotioner drivit just frågan om rättvisare villkor vid adoption av utländska barn. Det förslag som nu föreligger är ett steg i positiv riktning. Speciellt för människor som har adopterat ett utländskt barn tidigare och vill adoptera ett andra barn innebär bidraget en bra lösning. Det innebär ju ett stort ekonomiskt åtagande att klara kostnaderna som följer med en adoption. Men, herr talman, det finns ett par brister i förslaget från utskottet. Den ena är det förhållandet att bidrag inte skall utgå om inte adoptionen har fastställts av svensk domstol utan har kunnat ske på annat sätt men ändå är godkänd enligt svenska lagar och förordningar. Det tycker vi är fel, eftersom det ändå måste vara själva adoptionen som sådan som bidraget skall utgå för, oberoende av om adoptionen är beslutad i svensk domstol eller blivit laglig på annat sätt. Det andra problemet är att handläggningen av bidragsärendena kommer att bli en belastning på försäkringskassorna, som redan förut är hårt ansträngda och klagar sin nöd över att de har svårt att klara sina uppgifter. I och för sig är det inte fråga om något stort tillskott av arbetsuppgifter, men detta kan ändå så att säga vara droppen som får bägaren att rinna över. Vi ser dagligen hur försäkringskassorna får arbeta alltmer intensivt för att fullgöra sina uppgifter. Det här kan bli en belastning som kassorna får svårt att klara. Som framgår av reservation 4, tycker vi i centern att reformen förutsätter kraftfulla åtgärder i form av ytterligare resurser till försäkringskassorna. 139 De två saker som jag har berört är ett par fläckar på ett för övrigt väldigt bra förslag. Jag vill med hänvisning till vad jag nu har sagt yrka bifall till reservationerna 1 och 4.

Herr talman! Reservation 1 handlar om att utskottet i sitt förslag till beslut undantar en särskild grupp adoptioner från förmånen att få det bidrag på 20 000 kr. som riksdagen nu är överens om skall utbetalas vid adoptioner. Undantaget gäller vissa utländska adoptionsbeslut som på grund av internationellt privaträttsliga regler blir automatiskt giltiga i Sverige. Det är alltså adoptionsbeslut som vi inte har någon möjlighet att påverka. Utskottsmajoritetens motivering för att undanta den här gruppen från möjligheten att få bidrag är att man inte vill uppmuntra adoptioner där svenska myndigheter inte har insyn och kontroll. I och för sig tycker vi att det är riktigt. Vi tycker också att det är riktigt att man vid privata adoptioner alltid begär NIA:s godkännande. Med privata adoptioner menar jag då att de inte går genom någon auktoriserad adoptionsförmedling. Men för den typ av adoptioner som det gäller här, adoptioner som görs av utländska medborgare bosatta i Sverige, blir adoptionsbesluten giltiga vare sig vi vill det eller inte. Det finns alltså ingen anledning, precis som NIA påpekat i en skrivelse till utskottet, att undanta den här gruppen från bidrag. Tvärtom kan jag tänka mig att bidragssystemet skulle kunna öppna möjligheter till kontroll och insyn i fråga om de privata adoptionerna. Problemen med vad vi anser vara olämpliga adoptioner får vi komma till rätta med på annat sätt, genom annan lagstiftning. I reservation 2 anförs att åldersgränsen för bidrag skall vara 16 år i stället för 10. Det finns ingen anledning till att inte ge bidrag i de sällsynta fall då någon vill adoptera ett barn över 10 år. Det kostar precis lika mycket att adoptera ett äldre barn som ett litet barn. Utskottets motivering är bara att 10 år är samma gräns som för föräldraförsäkringens upphörande, men vi tycker inte att det är godtagbart. Tvärtom vet vi ju att det är svårt för barn över 10 år att finna adoptivföräldrar. Adoptivföräldrar vill i de flesta fall ha mycket yngre barn, och de äldre barnen är en grupp som är satt på undantag. Jag tycker att det vore bra om man med det här bidraget kunde stimulera till adoptioner även av barn över 10 år. Reservation 3 handlar om att bidraget bör värdesäkras. Vi vet från alla andra områden där vi infört ett bidrag, som varit högt och bra, att det behöver gå bara ett eller två år så har bidraget urholkats. När man nu inför ett nytt bidrag, anser vi att det skall värdesäkras från början, för att slippa diskussionen om hur bidraget har urholkats och måste höjas igen.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 Då var vi ganska ensamma om förslaget, men de andra partierna anslöt sig ganska snabbt. Det är inte så vanligt att att det bara tar fem år innan man får gehör Prot. 1988/89:41 för ett motionsförslag, så vi tycker att beslutet är mycket tillfredsställande. 8 december 1988
Herr talman! Miljöpartiet de gröna anser att kostnaderna för adoption av utländska barn över 10 år upp till 16 år är lika stora som för yngre barn. Precis som Margö Ingvardsson sade, finns det all anledning att stödja adotion av dessa något äldre barn. Det kan finnas syskon till redan adopterade barn eller barn som är i behov av t.ex. särskilda sjukvårdsinsatser och som en familj vill adoptera. De adoptivföräldrarna skall då stödjas ekonomiskt. Härmed yrkar jag bifall till reservation 2 vid moment 2, och i övrigt stöder jag utskottets hemställan.
Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse som socialutskottet i dag lägger fram sitt betänkande om bidrag till internationella adoptioner. Det råder som vi hört en stor enighet i utskottet om att bidraget skall införas, och även om att bidraget skall utges retroaktivt. Däremot är vi inte helt överens om vilka barn som skall omfattas av bidraget och åldern på dessa samt om bidraget skall värdesäkras nu, mer därom senare. De höga kostnaderna för att kunna genomföra en adoption av ett utländskt barn har diskuterats under många år, precis som Margö Ingvardsson sade. I november 1985 tillsatte regeringen en utredning för att utreda hur man skulle kunna få ned kostnaderna för de blivande föräldrarna. Från socialutskottet framhöll vi då att utredningen som regeringen tillsatt borde utarbeta ett förslag till ekonomiskt stöd till dem som har utgifter i samband med en internationell adoption. Utredningen arbetade snabbt och lade fram sitt betänkande under våren 1987 och föreslog då ett bidrag på 5 000 kr. per adoption. I våras då vi i utskottet i denna fråga behandlade ett flertal motioner, som lämnats under allmänna motionstiden från samtliga dåvarande riksdagspartier, enades vi om ett tillkännagivande till regeringen om att ett bidrag om 50 90 av kostnaden, dock högst 20 000 kr., borde införas den 1 januari 1989. Detta blev också riksdagens beslut och regeringen överlämnade i juni den proposition som vi nu behandlar, där regeringen föreslår att ett bidrag införs med just denna summa samt att bidraget utgår för adoptioner som genomförts efter den 30 juni 1988. Det är, herr talman, glädjande att regeringen har ansett sig kunna gå längre än vad riksdagen önskade och således föreslår att bidrag skall utgå för adoptioner som skett efter den 1 juli i år. Detta har vi i utskottet också enigt ställt oss bakom. Däremot är vi inte helt överens om vilka som skall kunna erhålla bidrag. I propositionen föreslås att man endast i de fall där en svensk myndighet har prövat adoptionens lämplighet skall ha rätt till bidrag. Detta sker också oftast, men en del adoptioner blir automatiskt tillämpliga genom internationella regler, utan att en myndighetsprövning skett här i Sverige, alltså om de blivande föräldrarna är utländska medborgare och adoptionen har godkänts i deras hemland. Dessa föräldrar slipper således gå igenom hela den procedur som de får gå igenom som får adoptionen godkänd genom svensk domstol eller genom NIA. Därför har de inte heller samma kostnader för att genomföra en adoption. Den omfattande kontroll och prövning som vi har i Sverige, innan en internationell adoption blir godkänd, beror ju på att vi vill ha en kontroll av adoptionerna i syfte att tillgodose barnens bästa, vilket vi här i Sverige är noga med. Utskottet föreslår således att riksdagen följer förslaget i propositionen att en förutsättning för rätt till bidrag bör vara att ett giltigt adoptionsbeslut kommer till stånd genom medverkan av svensk myndighet, antingen via domstol eller NIA. Detta medför att adoptionens lämplighet, sedd ur svensk synvinkel blir säkerställd. När det gäller vilken ålder barnet högst bör ha för att rätt till bidrag skall föreligga så anser utskottet i likhet med regeringen att man bör tillämpa samma åldersgräns som i dag gäller för rätt till föräldrapenning vid adoption, alltså 10 års ålder på barnet. Denna åldersgräns föreslogs också av den utredningsman som utredde frågan. När det gäller bidragets storlek uttalade alltså riksdagen redan i våras att bidraget bör utgå med 50 96 av kostnaderna, dock högst 20 000 kr. Detta är också förslaget i propositionen. Då vi nu inför ett bidrag underlättas ju väsentligt möjligheterna för många att adoptera ett barn. Det är ju för att bl.a. stödja ekonomiskt svaga så att även de kan ha en möjlighet att adoptera ett utländskt barn som ett införande av ett bidrag har föreslagits. För de föräldrar som redan har ett adoptivbarn kommer det också att innebära att de får större möjligheter att skaffa ett syskon till det barn de tidigare har. Jag ser det också som självklart att kostnadsutvecklingen vid internationella adoptioner noga följs, och att NIA slår larm till regeringen om utvecklingen skulle bli sådan att en urholkning av bidraget sker. Att värdesäkra bidraget som vpk föreslagit skulle strida mot de principer som riksdagen tidigare har antagit om kostnadskontroll av statens utgifter. Både kommittén och regeringen föreslår att försäkringskassan skall administrera det nya bidraget. Majoriteten i utskottet anser också att detta kan genomföras utan att utöka personalen vid försäkringskassorna. Det utförs i dag ca 1 600 utländska adoptioner, och det finns för närvarande ca 430 lokalkontor. Jag tror inte att införandet av detta bidrag medför en så stor belastning vid försäkringskassorna att det inte skulle gå att klara av detta utan ytterligare personalförstärkning. I stället bör det vara stimulerande för personalen att få handha nya arbetsuppgifter, i synnerhet när omfattningen av den tillkommande verksamheten inte är större än den nu föreslagna.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

Herr talman! Jag kan inte riktigt förstå Anita Perssons resonemang om varför de utländska adoptionerna skulle undantas från bidrag. Dels har NIA, som är expertorganet inom detta område, förordat att bidrag skall utgå, dels är det, som Margö Ingvardsson säger, så att man här får en myndighetskon takt som möjliggör att man blir uppmärksam på att en adoption har ägt rum. Vi stöder alltså reservation 1 från folkpartiet. Personligen tycker jag att det är mycket bra att detta har kommit i hamn. Jag mötte detta problem första gången under inseminationsdebatten i socialstyrelsen. Man förde fram argumentet att inseminationer var att föredra av ekonomiska skäl för föräldrarna. Jag tyckte det var oerhört stötande att pengar skulle avgöra hur man skulle hjälpa barnlösa par. Jag tyckte att adoption skulle vara en bättre lösning, för då blir man föräldrar på lika villkor. Då dök idén upp att ge bidrag till föräldrar för att de inte skulle välja insemination framför adoption av just ekonomiska skäl. Nu är detta i hamn, och det tycker jag är mycket bra.

Herr talman! Gudrun Norberg har frågat civilministern vad han ämnar göra för att landsbygdens folk i fortsättningen skall kunna få en god bankservice. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Låt mig först rent allmänt konstatera att det finns både fördelar och nackdelar med att bo på landet. Till det negativa kan höra att tillgången till tjänster av olika slag är begränsad. Självfallet skall man söka avhjälpa dessa brister så långt det är möjligt. Under några år har sparbankerna bedrivit en försöksverksamhet med bankservice i ett antal livsmedelsbutiker ute i landet. Vad det handlar om är att butikens personal, för bankens räkning, utför enklare bankkasseärenden som bl.a. insättningar och uttag på motbokslösa konton. Av dessa råd framgår bl.a. följande. Om den bankservice som lämnas i butiken omfattar mottagande av insättningar medför det, enligt gällande lagstiftning, att butiken formellt sett blir att betrakta som bankkontor. Därmed måste vissa standardkrav i fråga om organisation och skydd mot brottsliga angrepp vara uppfyllda. Bakom detta ligger de allmänna krav på en banks säkerhet och en sund utveckling av bankverksamheten som uppställs i bankrörelselagen . Kostnaderna för att uppfylla standardkraven lär i allmänhet bli så höga att verksamheten av lönsamhetsskäl inte längre är intressant för bankerna. Erfarenheterna av försöksverksamheten med bankservice i butik visar emellertid att möjligheten att göra insättningar på bankkonto utnyttjas i mycket liten omfattning. Den helt dominerande tjänsten är utbetalning av kontanter. Att insättningar inte förekommer så ofta beror på att möjligheter na att lämna girooch andra överföringsuppdrag till banker har ökat. Det behöver därför inte innebära så stora nackdelar att insättningar inte kan göras. Det väsentliga är i stället att utbetalningsservicen kan bibehållas. Enligt bankinspektionens allmänna råd kan också utbetalning av kontanter mot exempelvis check eller kontokortsanvisning ske utan att de särskilda krav som gäller i fråga om bankkontor måste iakttas. Förutom kontantutbetalningar kan annan service lämnas, t.ex. mottagande av kontoansökningar och blankettbeställningar. Bankerna kan också låta någon representant för banken göra regelbundna besök i butikerna för att lämna rådgivning och ta emot låneansökningar. Frågan om nya distributionskanaler för finansiella tjänster diskuteras för närvarande från olika utgångspunkter. En sådan är den kostnadsutveckling som ägt rum på bankområdet. Anledningen till att söka nya vägar för att nå ut med banktjänster till allmänheten bör främst vara att på detta sätt förbättra servicen t.ex. vad gäller öppethållandetider. Det finns därför enligt min mening skäl att ytterligare överväga frågan om nya distributionskanaler för bl.a. bankernas tjänsteutbud.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

Den försöksverksamhet som bedrivits har gjort att folket i bygden har kunnat göra sina insättningar och uttag i samband med andra uträttningar i det bygdecentrum där närbutiken ofta är belägen. Bankinspektionens skärpning av reglerna gör att verksamheten blir helt urvattnad och ointressant. Bankrådgivning kan inte ersätta insättning och uttag. Att låsa den lilla service som återstår, efter bankinspektionens ingrepp, till enbart den bank som har avtalet med butiken ger ingen flexibilitet eller serviceanda. Eftersom människor vill välja sin bank, och sedan vara trogna den kassa där de har sina övriga bankaffärer, motverkar de nya propåerna syftet med ”bank i butik”. Verksamheten med bankservice i butiken sker inte så okontrollerat och oordnat som bankinspektionen vill göra gällande. I den form som jag har mött den här verksamheten finns både kameraövervakning och larm. Vidare finns kassaskåp eller valv, och kunderna betjänas i ett särskilt rum för en kund i taget. Kontroll sker av en revisionsbyrå fyra gånger per år. Nu har man ju kommit underfund med i Sverige, att det kan vara rätt praktiskt om det finns bofast befolkning också utanför storstadsregionerna. Man får väl se kampanjen Låt hela Sverige leva som ett tecken på det. Jag undrar om finansministern i konsekvens med detta vill ta upp en diskussion med bankinspektionenen för att försöka få inspektionen att inse det positiva med bankservice i butik.
Herr talman! Bankinspektionen uttrycker i sitt meddelande en rad uppskattande omdömen om de fördelar bankservice i butik kan ge. Man säger att det betyder att människor i glesbygd kan få bekvämare möjligheter att uträtta enklare bankärenden, vidare att det ger bättre möjligheter till kontorsetablering och erbjuder fördelar ur kostnadssynpunkt tack vare en för båda parter fruktbar samverkan mellan bank och butik på lokal och personell nivå. Man säger också att det finns vissa nackdelar förenade med verksamheten. Det bankinspektionen har gjort är att ställa vissa krav på hur servicen och verksamheten skall vara utformade för att verksamheten skall kunna äga rum i butik. Man utfärdar inget allmänt förbud. Men kraven ställs på sådant sätt att man kan befara att bankerna inte längre kommer att tycka att det är lönsamt att upprätthålla denna service i ett antal butiker. Bankinspektionen har dock klart redovisat de positiva egenskaperna hos en utvidgad bankservice. Man vill också att denna service skall fortsätta i all den utsträckning som bankerna tycker att det är lönsamt. Om vi skall föra en diskussion med någon skall det vara med bankerna, om att de, även om det kanske kostar litet mera, skall vara villiga att upprätthålla denna service. Det kan de göra, om de bara har den goda viljan.
Herr talman! Även om bankinspektionen har klart för sig det positiva med denna verksamhet, gör de nu en förändring som innebär att servicen med ”Dbank i butik” blir ganska ointressant, dels genom att insättningar förbjuds, dels genom att man låser uttag till just den bank som har avtalet med butiken. Det gör att denna verksamhet inte alls blir lika intressant. Rådgivningen kan vi lämna därhän. Det förstår jag också, att en bankman kan åka ut och ha rådgivning. Det kan ske på vilket föreningsmöte som helst. Varje servicegren som finns på landsbygden är viktig. Man skall vara rädd om servicen. Varje del som försvinner försämrar förutsättningarna och betingelserna för den service som finns kvar på landsbygden. Därför skall man vara rädd om varje del av servicen. När bankerna drar in sina filialer är det negativt. Jag tycker därför att vi skulle försöka få till stånd en fortsättning av denna verksamhet med de regler som har gällt tidigare.

Herr talman! Görel Thurdin har frågat mig om regeringen är beredd att föreslå en provisorisk lagstiftning om reavinstbeskattningen vid bostadsbyten i avvaktan på en långsiktig skattereform. Frågan om hur reavinster på villor och bostadsrätter skall beskattas övervägs av utredningen om reformerad inkomstbeskattning, RINK. Utredningen avser att presentera sitt förslag under nästa år, och nya regler kan beräknas komma att gälla fr.o.m. årsskiftet 1990-1991. Med hänsyn till denna tidsplan är utrymmet för en provisorisk lagstiftning begränsat. Jag vill också påminna om att tidigare utredningsarbete och överväganden har visat att en åtgärd av det slag Görel Thurdin efterlyser är förenad med betydande komplikationer. I det avseendet är vi i dag inte närmare någon godtagbar lösning än vi var när RINK fick sitt uppdrag våren 1987. Enligt min uppfattning är det ofrånkomligt att avvakta resultatet av RINK:s samlade bedömning innan de nuvarande reglerna ändras. Av dessa skäl avser regeringen inte att lägga fram förslag till någon provisorisk lagstiftning på detta område.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. I valrörelsen 1985 lovade finansministern att åtgärda den besvärliga situation som uppstår när människor flyttar från bostadsrätt till villa eller tvärtom. Redan då hade priserna på bostadsrätter börjat stiga. 1986 tog prisökningstakten fart, och orimliga konsekvenser började uppstå för vanliga människor som behövde byta sina bostäder. Ingenting har gjorts åt denna situation. Pensionärer får söka socialbidrag för att ha råd att flytta, andra blir ruinerade och hamnar i misär. Det tycks inte röra regeringen det minsta att så sker. Vi vet t.ex. att människor skiljs ganska ofta och behöver två mindre lägenheter i stället för en stor. Det kommer att ta två år innan en ny skattereform har sjösatts. Under den tiden kommer många familjer att hamna i utsatta situationer på grund av denna inhumana beskattning. Det är nödvändigt att något görs nu. Man kan t.ex. ge människor uppskov med inbetalning av en del av den nominella vinsten. Man kan också införa någon typ av särskild existensminimumberäkning. Man måste i varje fall på något sätt ta hänsyn till dessa människor. Regeringen talar alltid om samhällets behov av rörlighet på arbetsmarknaden. Men till slut törs ju inga människor röra sig alls, om boendet inte går att ordna på ett tillfredsställande sätt. Anser finansministern att det är riktigt att låsa in folk i ett specifikt boende vid en viss tidpunkt i avvaktan på skatteutredandet?
Herr talman! Nej, jag tycker inte att de nuvarande förhållandena är tillfredsställande. I valrörelsen 1985 sade jag att jag ansåg att villor och bostadsrätter borde behandlas på samma sätt, dvs. att reglerna för beskattning av reavinst borde vara desamma. Det har vi inte uppnått. Vi har alltså inte funnit former för att ändra på beskattningen antingen när det gäller reavinsten på villor eller när det gäller reavinsten på bostadsrätter på ett sådant sätt att det ger ett godtagbart resultat både ur de boendes synpunkt och ur skatterättslig synpunkt. Jag beklagar djupt att vi inte har lyckats med detta. Men vi har så småningom kommit till slutsatsen att det bara är i samband med en mer grundläggande förändring av reglerna för beskattning av både bostadsrätter och villor som vi kan nå en tillfredsställande lösning. Att nu kasta in ett provisorium skulle skapa ny oro på denna marknad, och folk skulle få ställa om sig inte bara en utan två gånger innan den slutliga utformningen var klar. Sedan tycker jag att Görel Thurdin måste ha bättre bevis för att människor har råkat i ekonomisk misär på grund av det förhållandet att de har sålt en bostadsrätt med en stor reavinst, varav de har betalat högst en fjärdedel i skatt.

Herr talman! Det är beklagligt att det tydligen inte går att vidta några åtgärder innan ett bättre system kan sjösättas. Ekonomisk misär kan man naturligtvis definiera på många sätt. Men om människor inte klarar av sin ekonomiska situation på grund av den belastning som uppstår i samband med byte av bostad och blir psykiskt sjuka på grund av det, så hamnar de ju i någon form av misär. En pensionär som bara har folkpension kan t.ex. bli tvungen att söka socialbidrag för att kunna flytta till en lämplig lägenhet, som t.ex. ligger på nedre botten i stället för fyra trappor upp i ett hus utan hiss. Förhållanden av denna typ måste också beaktas. Jag hade varit tacksam om jag hade fått något svar på hur denna fråga skall kunna lösas. Jag undrar nämligen vad finansministern anser att man skall göra med dessa människor. Det finns nämligen många folkpensionärer i Stockholm som behöver flytta till en annan lägenhet. Är socialbidrag den enda hjälp de kan få?
Herr talman! De som eventuellt lyssnar på denna debatt skall ha en sak klar för sig, nämligen att när man säljer en villa och gör en reavinst så befrias man inte från skatt, om man inom en viss tid köper sig en ny villa. Man får uppskov med skatten. Förr eller senare måste den betalas. Den som har bytt villa ett antal gånger har så småningom dragit på sig en mycket stor skatteskuld. Uppskovssystemet är därför inte bra som metod att lösa problemet med beskattningen i samband med bostadsbyte. När vi samtidigt har ett system när det gäller att beskatta reavinst på bostadsrätter och ett annat system när det gäller att beskatta reavinst på villor, är det utomordentligt svårt att kombinera dessa båda system och ha ett uppskovssystem, som skulle fungera med två typer av skatteregler för människor som flyttar från bostadsrätt till villa. Det är detta som har gjort det hela så komplicerat. Det är först när vi kan röja upp i hela reavinstbeskattningen som vi kan få en tillfredsställande lösning på detta problem. Vi kan bara beklaga människor, som i detta läge kan tycka att uppskov hade varit befogat men som inte kan få det förrän om ett par år.
Herr talman! Jag håller med finansministern om att systemet med uppskov inte är speciellt bra. Men så länge priserna på bostäder går upp klarar detta system människor ur deras befintliga situation. Men den-dag kan naturligtvis komma då de måste börja betala delar av denna reavinst. Jag tycker i alla fall att det är beklagligt att vi från politiskt håll inte kan komma med rimliga lösningar i situationer som har uppstått, särskilt med tanke på den överhettning som råder just här i Stockholmsområdet. Jag tror att förhållandena i Stockholm är mycket speciella, men det är också väldigt många människor som bor i Stockholm.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förtydliga lagstiftningen såvitt avser värdepappersskatten på marknadsbevis. Värdepappersskatt utgår fr.o.m. den 1 januari 1989 enligt den av riksdagen i våras antagna lagstiftningen vid omsättning av bl.a. räntebärande enkla skuldebrev som avses i 32 § tredje stycket skuldebrevslagen . Det är inte min uppgift att tillämpa lagstiftningen genom att lämna besked huruvida det särskilda papper som Karl-Gösta Svenson åsyftar omfattas av nämnda lag och om därmed skatteplikt föreligger. I likhet med vad som gäller på skatteområdet i övrigt ankommer det i första hand på skattemyndigheterna att, t.ex. via förhandsbesked, avgöra denna typ av frågor. Innan detta skett är jag inte beredd att medverka till några lagstiftningsåtgärder på området.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det råder stor osäkerhet om huruvida omsättningsskatt skall utgå vid omsättning av s.k. marknadsbevis. Företrädare för bankinspektionen har klart och tydligt uttalat att marknadsbevis ej är emitterade för allmän omsättning. De skall därför redovisas som utlåning och ej som innehav av värdepapper, vilket är fallet beträffande exempelvis för certifikat och obligationer. Riksskatteverket har däremot enligt uppgift inte kunnat lämna ett klart besked om skatteplikt föreligger eller inte. Det är synnerligen otillfredsställande att man endast några dagar före lagens ikraftträdande inte kan ge klara besked om huruvida en viss omsättning medför skattskyldighet. Det är orimligt att hänvisa aktörerna på marknaden att söka förhandsbesked. Ett sådant besked kan erhållas först en bra bit in på år 1989 då lagen har trätt i kraft. Hur skall människor då handla under mellantiden? Lagen är således oklar på den aktuella punkten. I själva lagtexten talas det inte om marknadsbevis, men i propositionen har finansministern exemplifierat att marknadsbevis är ett s.k. masspapper och därmed skattepliktigt. Ansvaret för otydligheten ligger därmed hos regeringen. Jag vill slutligen fråga finansministern följande: Varför tar inte finansministern sitt ansvar för att främja en i det här avseendet rättssäker lagstiftning?
Herr talman! Skälet till att vi inte i lagtext gjort en uppräkning av olika typer av värdepapper är att vi kunde förutse att marknadsaktörerna snabbt skulle ändra namn på de papper som handlas så att lagen inte längre skulle gälla dem. Hade vi sagt att handeln med marknadsbevis tillhör den skattepliktiga omsättningen, hade marknadsbevisen efter den 1 januari hetat någonting annat. Därmed hade lagen inte gällt för dessa värdepapper. Men vi nämnde att bland de värdepapper som omfattas av 32 § tredje stycket skuldebrevslagen är marknadsbevisen. Sedan må det ankomma på skattemyndigheterna att tala om för de skattskydliga hur skattemyndigheterna avser att tillämpa lagen. Som Karl-Gösta Svenson säkert känner till har våra självständiga myndigheter friheten att tillämpa lagen, och det gör domstolarna också i sista hand. Vi tyckte alltså att detta var den enda lösning som gjorde det i varje fall svårt för aktörerna på marknaden att omedelbart sätta lagen ur spel.
Herr talman! I lagtexten finns ändå, herr finansminister, en viss uppräkning, så det finansministern sade var inte alldeles sant. Jag tycker att det är olyckligt att man inte kan ge ett klart besked, då företrädare för den statliga kontrollmyndigheten, bankinspektionen, har sagt att sådan handel inte är skattepliktig. Riksskatteverket borde kunna medge att just denna specifika handel med marknadsbevis, enkla skuldebrev som ges ut av finansbolag som alltså inte får ge ut löpande skuldebrev, skulle tillhöra skattefri omsättning. Det borde med man utgångspunkt i de uttalanden som gjorts kunna åstadkomma till den 1 januari 1989, då lagen skall träda i kraft.
Herr talman! Jag utgår från att riksskatteverket kan ta del av det meningsutbyte som ägt rum i denna fråga.

Herr talman! Martin Olsson har frågat statsministern om regeringen kommer att lägga fram ett samlat program för att även Västernorrlands län skall tillförsäkras en positiv utveckling. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. För att stimulera den regionala utvecklingen i Västernorrlands län har betydande insatser gjorts under senare år. Bland åtgärderna märks att regionalpolitiskt stöd lämnats till företag och kommuner i länet. Sedan budgetåret 1982 83 till 70 milj.kr. budgetåret 1988/89. Betydande investeringar har gjorts för att förbättra infrastrukturen bl.a. inom kommunikationsoch utbildningsområdena. Regeringen kommer att mycket noga uppmärksamma frågan om vilka följder kärnkraftsavvecklingen får för industrins elförsörjning. I propositionen om energipolitiken inför 1990-talet slogs bl.a. fast att elförsörjningen inte får vara en faktor som försvagar industrins internationella konkurrenskraft och hämmar landets industriella utveckling. Regeringen avser därför att inom kort tillkalla en särskild utredare som bl.a. inför avstämningstidpunkten år 1990 skall redovisa förslag till åtgärder för att behålla rimliga konkurrensvillkor för den elintensiva industrin när kärnkraften avvecklas. Regeringen har uppmärksammat länets egna initiativ och aktiviteter vad gäller förbättringar av den framtida regionala utvecklingen och arbetsmarknadsutvecklingen. Sysselsättningsläget i länet är för närvarande förhållandevis bra med låga arbetslöshetstal. Hittills har effekterna av de ordinarie regionalpolitiska insatser som gjorts för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för näringslivets utveckling varit positiva. Mot denna bakgrund har jag inte för avsikt att föreslå regeringen att vidta några särskilda åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på den fråga som jag i början av förra veckan ställde till statsministern. Mot bakgrund av den synnerligen allvarliga situationen i Västernorrlands län på grund av stor befolkningsminskning under 80-talet, de aktuella hoten mot sysselsättningen i länet och de stora riskerna för fortsatt negativ befolkningsutveckling ställde jag till statsministern frågan om regeringen avser att lägga fram ett program för att Västernorrland skall tillförsäkras en positiv utveckling. Vad som behövs i Västernorrland för att vända utvecklingen är dels att förhindra att aktuella indragningar inom industri, försvarsorganisation och järnvägar genomförs, dels att se till att ersättningsarbeten ordnas om arbeten försvinner, dels även att göra kraftfulla insatser när det gäller exempelvis högre utbildning och kommunikation samt medvetna lokaliseringar till länet. Man måste även motverka fortsatta nedläggningar inom jordbruket och få en utveckling och förnyelse inom industrisektorn. Tyvärr är arbetsmarknadsministerns svar, som väntat, detsamma som svaret på en interpellation i tisdags, nämligen att några särskilda åtgärder för Västernorrland inte är motiverade och inte kommer att vidtas. Västernorrlands län är ett krislän i skymundan, som länsstyrelsen i Västernorrland uttryckte det för några år sedan. Det är svårt att få problemen uppmärksammade. Jag vill inte närmare kommentera svaret, men när det hävdas att sysselsättningsläget är gott har det sin förklaring i att vi har haft en stor nettoutflyttning från länet. Det är i huvudsak anledningen till att arbetslöshetssiffrorna procentuellt sett nu är lägre. Vi undrar varför Västernorrland, som kommunernas och länets representanter anser vara ett krislän, inte behandlas lika som andra krisområden, Bergslagen, Norrbotten, Uddevalla och Malmö. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern om hon ändå är beredd att låta speciellt analysera situationen i Västernorrland så att man får underlag för att efter hand vidta åtgärder och göra samlade insatser för länets utveckling.
Herr talman! Som framgår av mitt svar följer vi utvecklingen i Västernorrland utomordentligt noggrant. Det framgår också av svaret att de förslag till utvecklingsinsatser och aktiviteter som länets representanter själva har fört fram i samlade program kommer vi naturligtvis att både diskutera seriöst och ingående och samlat analysera, precis så som Martin Olsson efterlyste.
Herr talman! Jag tackar för den senaste kommentaren från arbetsmarknadsministern som jag finner mera positiv än de uttalanden som gjordes i debatten för några dagar sedan. Jag hoppas att de många röster som höjts från Västernorrland, från de olika kommunrepresentanterna och länsstyrelsen, får regeringen att inse att det är problem i Västernorrland. Det gäller inte bara de speciella nedläggningar som nu diskuteras utan även den långsiktiga utvecklingen, som inger stor oro inom både industrisektorn och andra sektorer. Vi får en åldersstruktur som gör att det blir kännbarare för den produktiva befolkningen att klara kostnaderna, landstingsskatten stiger, osv. Västernorrlands län är ett län i kris. Jag hoppas att arbetsmarknadsminister Ingela Thalén besöker länet, tar del av länets problem och sedan är beredd att göra med erforderliga insatser för länet.

Herr talman! I pressreferat har regeringens målsättning för arbetsmarknadspolitiken påståtts vara att se till att det finns en långsiktig brist på arbetskraft. Sonja Rembo har frågat mig om referatet har korrekt återgivit regeringens målsättning. Svaret är nej. Arbetskraftsbristen är både inflationsdrivande och tillväxthämmande, och regeringens målsättning är att den skall avhjälpas. I den ekonomisk-politiska proposition som nu ligger på riksdagens bord finns ett flertal förslag i denna riktning. Samtidigt skall ett kraftfullt stöd lämnas dem som trots den höga efterfrågan ändå har svårt att få ett arbete. Det goda arbetsmarknadsläget med låg arbetslöshet och hög sysselsättning har inneburit att människor i dag kan välja mellan de lediga jobben. Brister i arbetsmiljön och konkurrensen om arbetskraften har fört med sig att man i både privat och offentlig verksamhet har fått svårigheter att rekrytera personal. Genom att förbättra villkoren för de anställda och förbättra arbetsmiljön, dvs. gå löntagarnas krav till mötes på dessa områden, förbättras företagens möjligheter att rekrytera och behålla sin personal. Vårt huvudmål för den ekonomiska politiken är och förblir full sysselsättning och arbete åt alla.

Herr talman! Anledningen till min fråga var ett TT-referat från TCO distriktets i Malmö representantskapsmöte för någon tid sedan. Där skulle en talesman för regeringen ha sagt att regeringen ämnar se till att det finns en långsiktig brist på arbetskraft. Det var ett tanklöst och övermodigt uttalande som dessutom avslöjade frånvaron av insikter om de ekonomiska följderna av brist på arbetskraft, följder som direkt hotar sysselsättningen. Dess värre tog många detta uttalande på allvar, bl.a. LO-tidningen, som tyckte att det här var en klok strategi. Jag tackar nu arbetsmarknadsministern för ett rakt och bra svar på min fråga. Dess bättre har arbetsmarknadsministern insett vad den strategi som framgick av TT-referatet skulle ha inneburit. Om regeringen inte med kraft angriper bristen på arbetskraft kommer den i realiteten att föra en arbetslöshetsskapande politik. Det är naturligtvis riktigt som arbetsmarknadsministern också säger att förbättringar av arbetsmiljön gör det lättare för företagen att rekrytera och behålla arbetskraft. Det gäller också den offentliga sektorn, inte minst den stora vårdsektorn, där det i dag finns påtagliga problem att skaffa arbetskraft. Målet, säger arbetsmarknadsministern, är full sysselsättning och arbete åt alla. Jag hade hoppats att arbetsmarknadsministern skulle säga att målet är att skapa balans på arbetsmarknaden samt se till att arbetsgivare och arbetstagare finner varandra och att de som vill ha arbete också får ett sådant. Det hade varit ett bra klarläggande om arbetsmarknadsministern ställde upp på denna dubbla målsättning.
Herr talman! En del av missförstånden kring det som stått i referatet beror på att den person som refererade inte fanns med och lyssnade på det anförande som hölls vid mötet i Malmö. Det framgår av andra referat från denna överläggning att de som var närvarande vid hela sammankomsten gav en annan bild av det inlägg som gjordes, nämligen just det som vi har diskuterat här: självfallet skall företag och offentlig verksamhet ha tillgång till arbetskraft, men arbetskraften skall också ha tillgång till bra arbeten, som inte ger upphov till vare sig skador eller ohälsa.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern än en gång, nu för detta förtydligande. Det hade varit bra om regeringen och arbetsmarknadsministern redan från början, när dessa tidningsreferat kom ut, hade dementerat uttalandet så som det återgavs. Det skedde tyvärr inte. Då uppkom denna tråkiga konsekvens att man fick en känsla av att regeringen än en gång utvecklade den fingerfärdighet som vi har sett exempel på tidigare — att föra fram dubbla budskap och anpassa budskapet till det forum som man riktar sig till för tillfället. Det gläder mig, herr talman, att än en gång kunna konstatera att detta i alla fall tydligen inte var arbetsmarknadsministerns avsikt.

Herr talman! Stina Eliasson har frågat mig om regeringen är beredd att ompröva beslutet om ändrat huvudmannaskap för folkbokföringen om reformen innebär en ökad ekonomisk belastning på statsbudgeten i förhållande till vad som redovisades vid riksdagens beslut. Marianne Jönsson har frågat mig om jag kan redogöra för regeringens tolkning av innebörden i riksdagens beslut om det ändrade huvudmannaskapet för folkbokföringen närmast i det avseendet att försäkringskassorna förutsätts medverka i folkbokföringsarbetet. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Riksdagen fattade under hösten 1987 beslut om de principiella riktlinjerna för en ny organisation av folkbokföringen. Beslutet innebär att ansvaret för den löpande folkbokföringen skall föras över från pastorsämbetena till de lokala skattemyndigheterna. Även försäkringskassorna förutsätts medverka i folkbokföringsarbetet. Den nya organisationen avses bli genomförd den 1 juli 1991. I marsi år tillkallades en kommitté med uppdrag att utarbeta förslag till hur den nya organisationen närmare bör utformas. En fråga som kräver särskild uppmärksamhet av kommittén är givetvis myndighetsorganisationen. I direktiven sägs bl.a. följande i denna fråga: ”När de lokala skattemyndigheterna blir lokala folkbokföringsmyndigheter för hela folkbokföringen integreras folkbokföringen organisatoriskt i skatteförvaltningen. De allmänna försäkringskassorna får samtidigt en roll som kontaktorgan gentemot medborgarna och skulle, med terminalåtkomst till folkbokföringsregistren, kunna medverka i alla folkbokföringsärenden som initieras genom anmälan från den enskilde. Kommittén bör studera vilka konsekvenser detta kan få inom skatteförvaltningen och inom de allmänna försäkringskassornas verksamhet. Analysen skall ske i nära samarbete med riksskatteverket och riksförsäkringsverket.” Vidare skall kommittén utveckla formerna för samarbetet med försäkringskassorna när det gäller olika anmälningsärenden o.d. En annan fråga som kommittén skall ägna särskild uppmärksamhet åt är kostnaderna för reformen. I direktiven sägs bl.a. följande: ”I propositionen har regeringen bedömt att reformen totalt sett leder till en samhällsekonomiskt billigare folkbokföring. Reformen bedöms dock innebära en merbelastning på statsbudgeten med ca 250 milj.kr. per år. Inom ramen för detta ekonomiska utrymme bör kommittén lämna ett förslag till ny organisation som tillgodoser samarbetet mellan de lokala skattemyndigheterna och de allmänna försäkringskassorna. De kostnadsmässiga konsekvenserna skall även i övrigt närmare belysas av kommittén.” Som svar på Marianne Jönssons fråga vill jag då säga att riksdagsbeslutet förutsatte att de lokala skattemyndigheterna skall vara de ansvariga folkbokföringsmyndigheterna, medan försäkringskassorna med sitt väl förgrenade kontorsnät skall kunna medverka som kontaktoch serviceorgan för allmänheten. Regeringen har tagit fasta på detta, vilket kommer till uttryck i de delar av direktiven till organisationskommittén som jag nu har redovisat. Det är inte särskilt meningsfullt att, innan kommittén har redovisat sitt arbete, ta ställning till de närmare formerna för samarbetet mellan de lokala skattemyndigheterna och försäkringskassorna. Med anledning av Stina Eliassons fråga vill jag säga att jag utgår ifrån att kommitténs förslag kommer att ligga inom de angivna kostnadsramarna.

Herr talman! Jag tackar för svaret, fast jag egentligen inte fick svar på min fråga. Jag frågade nämligen: Om det är så att kostnadskalkylen inte håller, är då regeringen beredd att ompröva förslaget? Det handlar om en makalös centralisering som tydligen skall genomföras till varje pris. I Jämtlands län blir detta mycket tydligt. Vi har en lokal skattemyndighet och tolv lokalkontor för försäkringskassan, medan antalet pastorsexpeditioner är 49. Kostnaderna för den här centraliseringen, för den försämrade åtkomsten och den hårdhänta hanteringen av en månghundraårig, väl fungerande service, byggd på tradition, kultur och kompetens, angavs till 250 milj.kr. Räcker det? Nog verkar det som om det är en kostnadsangivelse mellan tummen och pekfingret. I Jämtlands län kan 18 personer erbjudas tjänst på skattekontoret. Vi har i dag 49 folkbokförare. Har man i de 250 miljonerna räknat in nya lokalkostnader, kostnader för arkiven, forskningsmöjligheterna osv.? Det är tydligt att regeringen återigen ser på vårt land med storstadsögon. Jag rekommenderar rejäla studiebesök i landsbygdsförsamlingar. Nu anar jag att inte ens vad jag kallar ekonomiskt lättsinne bidrar till att få regeringen på andra tankar. Eller kan det kanske bli ett klokare tänkande i den här frågan? Är det så att regeringen är beredd att till varje pris fullfölja ett dumt, dyrt och dåligt förslag som det här? I så fall: stackars svenska folk! Jag förstår inte hur man kan säga att folkbokföringen nu skall förbilligas, om man i nästa andetag talar om att den blir fördyrad med 250 milj.kr.

Herr talman! Tack för svaret! ”Folkbokföringstrubbel” var en rubrik i SOF, försäkringskassornas tidning, för en tid sedan. I organisationskommittén, som förbereder den nya organisationen, kan man inte reda ut vad riksdagsbeslutet från den 28 oktober innebär. Det har kört ihop sig från början, enligt artikeln i försäkringskassornas tidning. Läser man snabbprotokollet från den 28 oktober, med de 68 olika inläggen, förstår man att kommittén inte har någon lätt uppgift. Trots vad som bedyrades från majoriteten i skatteutskottet — att frågan var ordentligt utredd — fanns det många frågetecken. I utskottsbetänkandet hade försäkringskassan dykt upp. Det framgår inte klart vilken roll försäkringskassorna skall få, sade Marianne Stålberg. Många delade hennes tveksamhet. Skulle det vara brevlåda, eller skulle det vara en likvärdig myndighet för att fullfölja anhängiggjorda ärenden? Jag tycker att det rent konstitutionellt är olyckligt att ett principförslag som innebär så stora förändringar för så många människor skall fattas på så otillräckligt underlag. Det är ett bakvänt sätt, som jag ser det — först principbeslut, och sedan alla praktiska problem i en kommitté som skall reda ut hur det hela skall fungera. Det är inte att undra på att förvirringen är stor. Centern har hela tiden motsatt sig beslutet att flytta folkbokföringen från kyrkan. På Öland, som jag kommer ifrån, har vi många små pastorsexpeditioner som nu skall ersättas av ett kontor i Borgholm vid lokala skattemyndigheten. Jag tycker att det är en stor försämring för allmänheten. Av statsrådets svar beträffande myndighetsorganisationen förstår jag nu att försäkringskassan skall medverka som något slags kontaktoch serviceorgan. Jag tror inte att det är någonting som man på försäkringskassorna ser med välbehag på. Man vill vara en myndighet —- med fullgod makt och myndighet. Därför vill jag än en gång fråga statsrådet: Är det så man nu arbetar i kommittén — med inriktningen att försäkringskassan skall vara ett kontaktoch serviceorgan?
Herr talman! Vad först gäller Stina Eliassons synpunkter vill jag säga följande. Beräkningarna av kostnaderna för den här reformen, som har redovisats för riksdagen och som riksdagen sedan har lagt till grund för sitt beslut, är inte resultatet av att man har gjort någonting mellan tummen och pekfingret. Till grund för de kostnadsberäkningarna låg en särskild utredning, som har utförts inom statskontoret. Där har man haft tillfälle att studera och analysera dels de nuvarande kostnaderna för folkbokföringen, dels de alternativa kostnader som skulle följa av att man lade huvudansvaret antingen på försäkringskassorna eller på skattemyndigheten. kostnader för tillsyn, lokaler och inventarier, övriga kostnader, ADB-stöd för drift och utredning samt genomförandekostnader, kan man konstatera att nuvarande system kostar ca 350 milj.kr. Det var vad som angavs som den större samhällsekonomiska kostnaden, medan det förslag som lades till grund för riksdagens beslut uppskattades till en kostnad i den dagens penningvärde på ca 250 milj.kr. Kostnadsberäkningar är alltid kostnadsberäkningar, det är riktigt. Men denna kalkyl har gjorts av ett kompetent organ och kan inte sägas vara gjord mellan tummen och pekfingret. Stina Eliasson säger att detta var ett — som hon uttryckte det — dumt och dyrt beslut. Det är främmande för mig att uttrycka mig på det sättet om beslut som är fattade i Sveriges riksdag. Vad som ligger till grund för det beslutet i kostnadsavseende har jag redovisat, och i de styckena kan jag inte finna att riksdagens ställningstagande är vare sig dumt eller dyrt. Helt kort till Marianne Jönsson innan min taletid tar slut: Vad jag önskade visa var vårt sätt att se på riksdagens beslut och riksdagens uppdrag. Jag vill bara påpeka att regeringen också har noterat vad utskottet har nämnt i sitt betänkande, nämligen att utskottet utgår från att en kommande folkbokföringsorganisation kan utformas på det sätt som utskottet här har skisserat. Om det under det kommande utredningsarbetet skulle visa sig svårt att uppfylla denna förutsättning i praktiken, kan frågorna givetvis tas upp på nytt i annat sammanhang.
Herr talman! Det händer faktiskt att Sveriges riksdag fattar beslut som är mindre bra — om jag uttrycker det så, kanske det passar bättre. Men fortfarande tycker jag att det här beslutet är dumt. Och den uppfattningen delar jag med t.ex. personalorganisationernas fackliga organisation, med dess ordförande Sture Nord i spetsen. Sedan kan jag rekommendera statskontorets förslag om att vidareutveckla den nuvarande ordningen. Det skulle vara ett bra mycket bättre hanterande av resurser — inte bara pengar utan också kunskap, kompetens och människor. Det skulle också innebära ett regionalpolitiskt plus för regeringen, om det är intressant. Men min fråga kvarstår: Antag att det nu visar sig att den här kostnadskalkylen inte alls håller. Det kan ju tillkomma okända kostnader som inte ens statskontoret, eller regeringen eller riksdagen, tänkte på då. Och som vi vet kan verkligheten också förändras. Finns det då någon möjlighet att regeringen på nytt tar upp den här frågan, omprövar detta som en majoritet bland svenska folket hellre vill ha, nämligen den nuvarande ordningen — men förbättrad och vidareutvecklad?
Herr talman! Visserligen har försäkringskassorna fler kontor än lokala skattemyndigheterna spridda över hela vårt land. På Öland har vi två kontor för försäkringskassan. Men jag kan inte tänka mig att de som är anställda där och ansvariga för den här verksamheten kan tycka att detta är en viktig uppgift som man får åta sig enligt de här direktiven. Man skall vara kontaktorgan, man skall medverka. Jag läste i går protokollet från den 28 oktober. Man skulle kunna hjälpa till med blankettifyllning och namnunderskrifter, och man skulle kunna medverka i alla bokföringsärenden som initieras. Försäkringskassan känner sig som en fullgod myndighet — med myndighet att fullfölja anhängiggjorda ärenden. Jag tycker att det är mycket olyckliga direktiv som kommittén har fått att arbeta med. Själv verksam i försäkringskassan anser jag att detta inte är en rolig uppgift att ta — itu med — av så underordnand betydelse som här framgår.
Herr talman! Till Stina Eliasson vill jag säga att naturligtvis är det så, att kostnader för reformer alltid har sin betydelse när man skall överväga hur reformer skall utformas. Givetvis kommer också detta att beaktas i nästa led av den här reformeringen. När det gäller Marianne Jönssons inlägg vill jag i princip bara hänvisa till vad jag redan har sagt. Jag tycker att det är en viktig markering också mot den som är verksam inom försäkringskassan. Regeringen har noterat vad som står i utskottets betänkande, nämligen att man där utgår ifrån att man nu så långt som möjligt skall försöka förverkliga utskottets intentioner, som också blev riksdagens beslut. Men om det i den fortsatta beredningen visar sig att detta är förenat med betydande praktiska svårigheter, utgår man ifrån att de modifieringar som visar sig nödvändiga också görs. Till sist: Gången i detta ärende är att man nu arbetar i en organisationskommitté. Resultatet av organisationskommitténs arbete kommer i vanlig ordning att bli föremål för remissbehandling och därefter överväganden i regeringen. Riksdagen kommer sedan att ånyo föreläggas förslag om hur den här organisationen skall se ut i detalj och på vilket sätt verksamheten skall bedrivas.
Herr talman! När detta beslut fattades skedde det på ett sätt som inte är vanligt. Regeringen hade inte berett kyrkomötet, som ju är kyrkans högsta organ, tillfälle att yttra sig. 1983 års folkbokföringskommittés slutliga ställningstagande hade man inte ansett sig behöva avvakta. De ekonomiska effekterna — prognoserna pekar på en kraftfull fördyring — var bristfälligt redovisade, som jag redan nämnt. Dessutom innebär en sådan här sak ändrade regler, och det hade varit normalt att även lagrådet hade fått yttra sig i detta sammanhang. Jag hyser emellertid en förhoppning om att klokskap skall råda i regeringen och att man, när man ser vartåt det barkar ekonomiskt men framför allt regionalpolitiskt sett, är beredd att ompröva beslutet. Det finns faktiskt mycken klokskap också utanför de stora städerna.
Herr talman! Trots att jag har många invändningar mot beslutet är jag som god demokrat införstådd med att det beslut som är fattat måste fullföljas. Jag hoppas att de direktiv som givits till organisationskommittén mynnar ut i att försäkringskassorna får en roll som fullvärdig myndighet, vilket de har kompetens för. De har otaliga gånger visat att de klarar uppgifter som blivit dem ålagda. Först då kan servicefunktionen uppfyllas, som ju var avsedd i riksdagsbeslutet.

Herr talman! Mariannne Jönsson har frågat civilministern vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att avidentifiera det nuvarande registret över elever som slutfört årskurs 9 i grundskolan och de till registret inkommande uppgifterna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Syftet med registret är att det skall användas som underlag för att utvärdera skolan, framför allt för att se vilka studievägar eleverna väljer efter grundskolan. Behovet av utvärdering växer på grund av decentraliseringen av ansvaret inom skolområdet. Statistiska centralbyrån erhöll budgetåret 1986/87 medel för att bygga upp registret för det nu angivna ändamålet. Datainspektionen har lämnat tillstånd till att registret förs med hjälp av ADB. De uppgifter som samlas in visar inte bara betygsutfallet utan ligger också till grund för fortsatta uppföljningsstudier inom utbildningsområdet. Statistik byggd på årskurs 9-registret är ett av flera viktiga utvärderingsinstrument för skolan. Som framgår av vad jag nu har sagt har årskurs 9-registret således ett betydligt vidare syfte än att bara framställa betygsstatistik. Därav följer att uppgifterna i registret behöver vara personidentifierade, vilket också framgår av de föreskrifter som datainspektionen fastställde år 1987. Den av Marianne Jönsson nämnda förordningen om uppgifter till statistiska centralbyrån om elever i grundskolans årskurs 9 reglerar inte registrets innehåll, utan bara uppgiftsinsamlingen. Föreskrifter om vilka uppgifter som får ingå i personregister har däremot meddelats av datainspektionen. Som Marianne Jönsson påpekar var Riksförbundet Hem och Skola kritiskt bl.a. till informationen om registret till elever och föräldrar i maj 1988. Jag har emellertid fått veta att Riksförbundet kommer att samarbeta med SCB om informationen vid kommande uppgiftsinsamlingar.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Sedan i våras förs detta register över eleverna i årskurs 9. Det sker på regeringens uppdrag och med tillstånd av datainspektionen. Registret skall ju, som statsrådet sade, användas för statistik och utvärdering, något som Prot. 1988/89:42 kommer att bli mer och mer värdefullt och viktigt för skolan när man får en 9 december 1988 allt större decentralisering. Registret skall användas för forskning, för att 3 52. z z é OM s 3 oe Om avidentifiering av lämna uppgifter till press, radio och allmänhet samt för urval till statistiska > E centralbyråns vanliga undersökningar. I registret står elevens personnummer, kyrkobokföringsförhållanden, betyg i resp. ämnen och alla uppgifter som finns antecknade i betygsjournalen. I registret finns vidare uppgifter om ofullständig skolgång, hemspråk, befrielse osv. Personnummer är något mycket viktigt som man inte får handskas med hur som helst. Det tillhör den personliga integriteten. Det finns föreskrifter om bl.a. information och samtycke när personnummer lämnas ut. Föräldrar till ifrågavarande elever har reagerat och menat att eleverna inte har informerats tillräckligt. Enligt datainspektionens föreläggande skulle eleverna informeras. De skulle få reda på ändamålet med registret, att det skulle bevaras och så småningom överlämnas till riksarkivet. Sista veckan i maj kom affischerna till landets skolkontor för att anslås i skolorna. Herr statsrådet vet ju hur det är i skolorna de sista veckorna i maj — då är sällan ”niorna” där. Jag är själv klassföreståndare och var det innevarande år för en nionde klass. Varken jag eller mina elever och än mindre elevernas föräldrar hade en aning om det här registret. Jag anser att det ofullständiga sätt på vilket informationen till eleverna har skett är anledning nog att avidentifiera registret. Så var man tvungen att göra förra året. Då hade man inte ens några affischer. Herr talman! Dessa elever är 16 år. Om några år kommer de i sin yrkesutövning och som privatpersoner att få intensiv kontakt med ADB teknik. Från demokratisk synpunkt och med beaktande av skolans stora roll i detta sammanhang är det viktigt att de från början får lära sig respekt för de lagar och regler som gäller inom dataområdet. Vill statsrådet därför medverka till att registret avidentifieras?
Fru talman! Nej, det vill jag inte i fråga om det här registret. Det är nämligen ett register som skall ge värdefull kunskap för att vi skall kunna följa upp och bedöma hur vår skola fungerar. Vi har en rad alldeles onödiga register i vårt samhälle, och det finns en rad kommersiella utnyttjanden av olika typer av personidentifierade register, där vi har anledning att vara djupt kritiska mot sättet att hantera registren. Men just detta är faktiskt ett register, som tjänar ett mycket viktigt syfte och där man mot skolmyndigheter och skolpolitiker skulle kunna rikta betydande klander, om de inte skaffade sig den kunskap som de kan få genom dessa uppgifter. Jag håller däremot med om att det är fråga om brist på information, om maninte tydligt nog talar om vad man skall ha register till och hur man samlar in uppgifterna. Av det skälet hade jag anledning, när jag gästade Hem och skola-organisationen i Borgholm i våras utlova att vi skulle ta mycket allvarligt på det klander som då framfördes. Jag har sedan förstått att organisationen kommer att samverka med statistiska centralbyrån för att full klarhet skall råda om både vilka uppgifter som inlämnas och varför de uppgifterna inhämtas till myndigheten.
Fru talman! Jag håller med statsrådet om att uppgifterna behövs. I och med att decentraliseringen ökar och en nationell överblick över att de uppsatta målen fullföljs behövs, behöver man ha tillgång till dessa uppgifter. Det är tillvägagångssättet just i år som jag är kritisk mot. I fjol informerade man inte alls, och då avidentifierades registret. I år bestod informationen av en liten eländig annons på skolans anslagstavla. I allt det utbud som förekommer i vårt bildtrötta samhälle, där eleverna ständigt får möta olika budskap, uppmärksammades inte den här annonsen. Det är själva informationen och tillvägagångssättet som jag är kritisk mot. Skolkontoret i min hemkommun fick den 20 april reda på vad som skulle ske, och affischerna kom sista veckan i maj. Eftersom informationen innevarande år har varit så bristfällig, tycker jag att man från ansvarigt håll bör medverka till att registret detta år avidentifieras. I övrigt tycker jag att det är riktigt att information förekommer i form av brev till föräldrarna, som är dessa elevers målsmän. De här eleverna är ju omyndiga.
Fru talman! Om vi är överens om att den information som samlas in är relevant, tycker jag det är rimligt att också medge att den informationen får användas när den har samlats in. Det förhållandet att man på skolorna uppenbarligen också lämnar ut en hel del irrelevant information på anslagstavlor är faktiskt inte något skäl för att undanhålla den kunskap som är nödvändig att ha. Jag tycker alltså inte att diskussionen och argumenteringen leder till slutsatsen att vi bör avidentifiera registret. Eleverna har, bl.a. genom denna diskussion, fått klarhet om vilket syfte registret har och i vilket syfte materialet har insamlats.
Fru talman! Detta är en demokratifråga, som jag sade. Skolans roll är viktig i det här sammanhanget. Eleverna skall lära sig att ha respekt för regler och förordningar. Samtycke behövdes inte i det här fallet, men personlig information till varje elev om att de alla finns med i ett stort register som omfattar landets alla kommuner med 100 000 elever i årskurs 9 borde ha gått ut. De skall veta att uppgifterna först bevaras i fem år, och efter ett eventuellt nytt beslut kan materialet användas på olika sätt. Uppgifterna kommer därefter att hamna i riksarkivet. Dessa krav har inte uppfyllts under innevarande år eller under uppgiftsinsamlingen. Denna informationsmiss är en parallell till föregående års. Därför skall detta års register avidentifieras. Det är väl bra att Hem och skola hjälper till nästa år. Förra gången medverkade kommunförbundet och länsskolnämnderna, men det blev ändå inte bra. Det är en demokratisk skyldighet för oss som vuxna att lära eleverna hur man skall hantera datafrågor.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd och kan, inom ramen för mina möjligheter, vidta åtgärder så att finalen i Davis Cup kan direktsändas i televisionen. Bakgrunden till frågan är att radionämnden nyligen fällt Sveriges Television för att ha brutit mot demokratibestämmelsen i radiolagen genom att sända tennismatcher där spelare som funnits upptagna på den s.k. svarta listan deltagit. En av dessa spelare skall enligt uppgift också delta i Davis Cup-finalen. Enligt radiolagen avgör varje programföretag ensamt vad som skall förekomma i företagets sändningar. Detta är den grundläggande bestämmelsen för sändningsverksamheten. På radiooch TV-området finns också ett lagstadgat förbud mot censur, dvs. ett hinder mot förhandsgranskning av det som ett programföretag tänker sända. Radiolagen ställer dock vissa allmänna krav på hur ett företag skall utöva sin sändningsrätt. Den skall utövas opartiskt och sakligt. En vidsträckt yttrandeoch informationsfrihet skall råda i ljudradion och televisionen. Det demokratiska statsskickets grundidéer samt principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet skall hävdas. I förarbetena till den nuvarande utformningen av radiolagen sägs beträffande den sistnämnda bestämmelsen att denna bör ses som en skyldighet för Sveriges Radio att vara partisk till förmån för de grundläggande demokratiska värdena och att bestämmelsen sålunda utgör en modifiering av kravet på opartiskhet i radiolagen. För programföretagen gäller i övrigt vad som bestäms i avtal mellan regeringen och företaget. Radionämnden granskar i efterhand om programföretagen utövat sin sändningsrätt i enlighet med radiolag och avtal. Jag kan alltså inte vidta några åtgärder för att finalen i Davis Cup skall kunna direktsändas i televisionen. Det är Sveriges televisions uppgift att — mot bakgrund av radiolag och avtal samt radionämndens tidigare avgöranden -— besluta vilka program som skall sändas. Enligt uppgift har TV-bolagets ledning fattat ett beslut, som innebär att de aktuella tennismatcherna skall sändas.

Fru talman! Under den senaste veckan har det rått viss turbulens i massmedia huruvida Davis Cup-finalen mellan Sverige och Västtyskland skall sändas i televisionen eller ej. Radionämnden har under denna tid lyckats med två saker. Den har dels lyckats förverka det lilla förtroende den haft, dels, vilket är mycket allvarligare, enligt min uppfattning, lyckats skada de svartas sak i Sydafrika genom att agera som den har gjort. Orsakerna till att radionämnden beslöt fälla sändningen av tennismatchen mellan Sverige och Frankrike sägs vara att nämnden konstaterat att Sverige inte har skrivit under FN-resolutionen om att bojkotta de idrottsmän som deltagit i tävlingar i Sydafrika. Nämnden konstaterar samtidigt att Sveriges TV inte kan åläggas att delta i olika bojkottaktioner. Därefter gör emellertid nämnden en alldeles egen utrikespolitisk bedömning. Jag tror att det är många, framför allt utanför detta hus, som har mycket svårt att förstå agerandet. Fru talman! Jag vill avsluta med att ställa en fråga till statsrådet Göransson som trots allt är högste ansvarige för denna verksamhet: Är inte statsrådet oroad och bekymrad över att Sveriges television nu tycks totalt strunta i radionämndens beslut och alltså avser att sända Davis Cup-matchen?
Fru talman! Sten Andersson slutar med en fråga som egentligen står i strid med den fråga som han ursprungligen ställde. I den första frågan begärde han att jag skulle möjliggöra för Sveriges television att mot radionämndens uttalanden se till att tennismatcherna kunde sändas. Jag har förklarat att radionämndens funktion — litet förenklat uttryckt — är att ta hand om sådana frågor som den minister som är ansvarig för förslag i riksdagen om anslagstilldelning till Sverigs Radio icke bör ta ställning till. Radionämndens uppgift är alltså att se till att jag inte lägger mig i ansvarsfrågorna. Jag kan således inte göra uttalanden i kammaren av den arten att jag uppträder som vore jag antingen radiochef eller ersättare för radionämnden. Jag tvingas därför avstå från att uttala mig närmare om dessa frågor här i kammaren.
Fru talman! Jag måste säga att svaret är ett praktfullt sätt att galoppera ifrån ansvaret i en fråga, som i dessa dagar är mycket diskuterad. Statsrådet som har ansvar för verksamheten måste väl ändå ha en uppfattning i frågan. På sikt gör det kanske ingenting vilka beslut radionämnden fattar. När svenska folket får tillgång till kabel-TV och satellit-TV, kan radionämnden sitta och spela kula på sin lilla bakgård. Det är ingen som kommer att bekymra sig om dess verksamhet.
Fru talman! Om radionämnden till följd av den tekniska utvecklingen hänvisas till att sitta och leka på en bakgård, finns det ju ännu mindre anledning för mig att i det stycket i en stor riksdagsdebatt gå in och ta ansvar för kulspelet på den bakgården.
Fru talman! Jag baserade mitt påstående på framför allt monopolläget i landet med avseende på Sveriges Radio. Jag tror på en framtid där Sveriges Radio och Television kommer att spela en allt mindre roll, därför att svenska folket kommer att föredra andra kanaler. Jag är emellertid fortfarande bekymrad över att statsrådet inte vill säga vad han tycker om att Sveriges television totalt struntar i radionämndens majoritetsbeslut.
Fru talman! Det är ju möjligt att Sveriges Televisions ledning eller radionämnden hos regeringen aktualiserar frågor av innebörden att de begär en prövning av eventuella förändringar, regelsystem och liknande frågor. I det ögonblicket krävs det inom regeringskansliet en mycket noggrann analys, som inte bara handlar om vad ett statsråd vid ett frågetillfälle tycker om ett agerande eller ett uttalande. Då kommer det i hög grad att handla om konstitutionella och juridiska komplikationer, som kräver en mycket noggrann utredning. Jag är inte beredd att göra några uttalanden om om sådana konsekvekser förrän jag dels har fått en sådan framställning, dels har fått de nödvändiga underlag som gör att hela frågan kan bedömas. Möjligen är det för våra debatter, Sten Andersson, en tillgång att jag inte gör det uttalandet. Sten Andersson får ju därmed chansen att ytterligare några gånger under detta riksdagsår stiga upp och förutsätta att hade vi bara ytterligare 16 TV-kanaler vore livet fyllt av glädjeämnen och inga svarta i Sydafrika skulle någonsin fara illa.
Fru talman! Jag tror inte att de svartas situation i Sydafrika vare sig förbättras eller försämras om vi har 16, 32 eller 48 TV-kanaler. Jag tycker det är svagt av statsrådet att inte svara. Denna fråga har faktiskt varit den mest diskuterade under denna vecka, och det är faktiskt av inte så litet intresse vad statsrådet, som är ansvarig för verksamheten, har för uppfattning. Därför beklagar jag att statsrådet har satt plåster på munnen och inte vågar säga vad han tycker och tänker i den här frågan.
Fru talman! Jag är ledsen att förlänga debatten, men jag ser det som nödvändigt att påminna om att jag icke är radiochef, ej heller radionämnd. Jag har alltså ingen anledning att och får icke gå in i de frågorna. Det är möjligt att Sten Andersson anser att han kan bortse från de lagar och regler som gäller; jag tillhör dem som i sin ämbetsutövning söker respektera de lagar som finns för att upprätthålla och möjliggöra en självständighet för de företag som arbetar inom mediaområdet. Jag är icke någon censor och avser icke att bli någon. Andra partier än det socialdemokratiska må inträda med censuravsikter och censurvilja — det gör icke en socialdemokratisk regering.
Fru talman! Statsrådet tillämpar här exakt den typ av argumentation som s-märkta statsråd alltid gör här i kammaren. Så fort frågorna blir litet besvärliga skyller de på att de inte vill bli beskyllda för att tillämpa ministerstyre. Men om en fråga inte är besvärlig eller kanske rent av kan skapa politiska poäng för socialdemokraterna, drar man sig inte för att här i kammaren stå och ta ställning. Men jag förstår att statsrådet känner att marken gungar i den här frågan och därför föredrar att inte lämna något svar.

Fru talman! Karin Falkmer har mot bakgrund av en nyligen avkunnad dom av högsta domstolen , där en lärare från Stenungsund blev fälld för misshandel av en bråkig elev, frågat utbildningsministern om han avser att vidta någon åtgärd för att klarlägga vad som i det här sammanhanget åligger lärare och vilka medel som får användas utan risk för åtal. Karl-Göran Biörsmark har mot samma bakgrund frågat mig om jag är beredd att verka för en lagändring som gör det möjligt för skolans personal att, utan risk för att bli fälld för misshandel, ingripa för att förhindra bråk, slagsmål och förstörelse. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara även på den fråga som är ställd till utbildningsministern. Jag besvarar de båda frågorna i ett sammanhang. Låt mig först erinra om att HD i sitt utslag har tillämpat brottsbalkens regler och inte skollagens. De av Karl-Göran Biörsmark och andra i allmänna termer framförda kraven på lagändring för skolans vidkommande syftar vad jag kan förstå till att man vill ha andra rättsregler i skolan än i samhället i övrigt eller att vi skall ge åt skolans personal befogenheter som annars bara tillkommer polis och ordningsvakt på allmän plats. Jag ser ingendera av dessa lösningar som önskvärd. I skolan bör enligt min mening självfallet samma rättsregler gälla som i samhället i övrigt. En grundläggande förutsättning för att skolan skall lyckas med sin svåra och viktiga fostrande uppgift är att samhället omkring skolan — föräldrar, allmänhet och myndigheter — möter skolan som institution med respekt. Det är särskilt viktigt att föräldrarna medverkar till att värna denna respekt. Mot bakgrund av detta vill jag framhålla följande. Lärarna har ett svårt arbete med både pedagogiska och fostrande uppgifter. I denna yrkesroll ligger självklart en tillsynsplikt som innebär att lärare skall vaka över elevernas uppförande och hålla ordning i skolan. Däri ligger också en möjlighet till ingrepp mot en elev. En lärare har t.ex. rätt till ett kroppsligt ingripande mot en elev för att förhindra att någon kommer till skada vid slagsmål eller då egendom riskerar att förstöras. HD har konstaterat att en lärare också i andra fall än klara nödvärnssituationer kan ha rätt att ta till kroppsliga ingrepp mot en elev. Var gränsen för det tillåtna går i dessa fall är av naturliga skäl inte möjligt att säga definitivt. Det fysiska våld som kan tillgripas måste dock stå i rimlig proportion till situationens allvar. Detta måste bedömas och avgöras från fall till fall, vilket också betonas i HD:s dom. Som jag redan nämnt anser jag det inte vara någon bra lösning att ge lärare utökade befogenheter när det gäller att ingripa med fysiska maktmedel. Av princip anser jag nämligen att man inte bör lösa konflikter med våld, varken i skolan eller i samhället i övrigt. Personligen tror jag lösningen på de problem vi här diskuterar i stället står att finna i att utveckla ett positivt arbetsklimat i skolan så att arbetet där uppfattas som meningsfyllt av alla. Detta synsätt har också ett starkt stöd i läroplanerna. Jag är alltså inte beredd att nu slå in på en väg som leder till lagändringar i syfte att öka möjligheterna för skolans personal att tillgripa våld. Däremot tror jag, i likhet med Karin Falkmer, att det behöver klarläggas vad som ingår i lärarnas tillsynsansvar samt vilka möjligheter de har att på olika sätt ingripa för att klara ut en akut besvärlig situation i skolan. Jag avser att ta initiativ till att ett sådant klarläggande görs. Jag tror dessutom att det är just ett sådant klarläggande som lärarna och den övriga skolpersonalen vill ha och inte en polismans eller ordningsvakts befogenheter att med våld lösa de konflikter som tyvärr ibland uppstår också i skolan.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Statsrådet Göransson är i egenskap av skolminister ansvarig för arbetsmiljön i skolorna. I det begreppet ingår att ge skolans personal riktlinjer och realistiska möjligheter att upprätthålla ordningen i skolan. Lärare har ålagts skyldighet att vakta, och i praktiken är det i första hand lärare som tillkallas då det uppstår bråk. Lärare befinner sig ofta i en utsatt position. Rapporter om ökat våld bland elever, och även mot lärare, skapar med jämna mellanrum rubriker i tidningarna. Våld och mobbning är realiteter i många skolor i dag. Att reagera och ingripa vid bråk, våld och störande situationer har hittills varit självklart för lärare. Efter domen mot läraren i Stenungsund är detta inte lika självklart längre. Risk finns att lärare i framtiden drar sig för att ingripa vid tumult. Arbetsmiljösituationen i våra skolor riskerar då att ytterligare försämras. Det kommer i så fall att främst gå ut över de svaga och utsatta eleverna. Under denna vecka har 200 lärare i Göteborg demonstrerat, och lärare över hela landet har reagerat kraftigt. Fru talman! Lärares skyldighet att stävja bråk måste paras med regler som gör detta möjligt utan att man riskerar åtal. I en akut situation måste en lärare kunna ingripa direkt och handgripligt utan att riskera att bli fälld för misshandel. Sveriges lärare väntar på ett klart besked av skolministern, ett besked som innebär att lärare inte skall riskera att hamna i en rättsprocess i sitt arbete.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Dagens skola visar upp många skiftande ansikten. Det finns glädjande nog mycket som är bra, ja, mycket bra och positivt. Det finns många rapporter om att så är fallet. Men skolans vardag visar tyvärr också upp ett annat ansikte, en annan sida: hård och brutal med mobbning och otrygghet. Där ställs lärarna inför mycket svåra uppgifter och delikata avgöranden. Ibland tycks de vara näst intill omöjliga att hantera. På en arbetsplats med flera hundra ungdomar, som trängs i trånga korridorer, händer mycket som inte får hända; förstörelse, slagsmål, mobbning, skrik och bråk. Detta är också den vardag som läraren skall bemästra — en mycket svår uppgift. Ja, det är en uppgift som allt fler lärare drar sig ur, därför att den innehåller så mycket av förnedring och obehagliga situationer. Den lärare som ger sig in i svåruppklarade situationer får räkna med obehagliga upplevelser, får möta en vokabulär som i denna kammare är helt förbjuden. Skulle jag här ge exempel på denna vokabulär, skulle talmannen avbryta mig. Lärarens uppgift är mycket delikat. Dels är han ålagd att ingripa där bråk och förstörelse förekommer, dels riskerar han vid ett sådant ingripande att bli stämd och dömd för misshandel. Risken är påtaglig att den bekvämare vägen, att inte ingripa, väljs i stället. Nu säger statsrådet: ”I skolan bör enligt min mening självfallet samma rättsregler gälla som i samhället i övrigt.” Samtidigt har läraren en skyldighet att ingripa, som kanske inte förekommer i samhället i övrigt om någon ser ett bråk på gatan. Men läraren har en skyldighet. Statsrådet säger vidare: ”Av princip anser jag nämligen att man inte bör lösa konflikter med våld, varken i skolan eller i samhället i övrigt.” Jag ställer upp på den principen. Det är en bra princip. Men den räcker inte i alla lägen i skolan i dag. Statsrådet anser att vi skall möta situationen genom att utveckla ett positivt arbetsklimat i skolan, så att arbetet där uppfattas som meningsfyllt av alla. Det ställer jag också upp på. Det är bra. Men vi vet att i den konkreta situationen fordras det ibland att man griper in, tar tag i en arm, för en elev ut ur klassrummet, för att förhindra att andra kommer till skada.
Fru talman! När ett domslut har fällts i ett så uppmärksammat fall som det nu aktuella, är det naturligt med reaktioner, i all synnerhet innan man haft möjlighet att studera domsutslaget, att se nyanserna och ta del av de resonemang som kan ha förts. Det finns faktiskt möjligheter att ingripa för att stoppa slagsmål, för att hindra skadegörelse och även för att föra ut en elev. Vi vet att de lika väl som det finns vuxna som bär sig illa åt, finns skolbarn som bär sig illa åt. Då är det anledning att ingripa, och det kan man göra. Vi skall se till att det, så långt som möjligt, klarläggs vilka gränser som finns. Jag skall svara på frågan vilket råd jag vill ge, men jag skulle först vilja ställa en fråga till både Karin Falkmer och Karl-Göran Biörsmark: Är vi överens om att brottsbalkens bestämmelser skall gälla också för livet innanför skolans väggar, eller skall vi ha andra rättsregler som upphäver delar av brottsbalkens bestämmelser inom skolans område? Det är viktigt att få svar på den frågan innan man tar ställning till vilka råd som skall ges.
Fru talman! Lärares åtaganden innebär att de är skyldiga att ingripa, och då frågar statsrådet om brottsbalkens regler skall gälla. Jag tror att det finns en zon som ligger mellan de åtaganden som polis och vaktbolag har och de som lärare har i förhållande till övriga vuxna i samhället, som eventuellt skulle kunna ingripa ute på gatan. Om den här läraren inte hade ingripit, skulle han ha kunnat bli åtalad för tjänstefel. Det åligger honom nämligen att gripa in i en sådan här situation. Jag vet att det finns kommuner där man talar om att man skulle behöva anlita vaktbolag för att klara situationen, vilket är en tokig lösning, enligt mitt förmenande. Det är en felaktig väg att gå. Men jag har ännu inte fått klart för mig vilket råd statsrådet ger de lärare som just nu, när vi diskuterar frågan i kammaren, står inför dessa problem. Vilket råd får de av statsrådet?
Fru talman! Snart sagt varenda lärare har befunnit sig i en liknande situation som läraren i Stenungsund. Det upplevs av lärare som helt orimligt att man skall riskera att hamna i en rättsprocess när man uppfyller en skyldighet som man är ålagd. Det är på den punkten som lärare, elever och även föräldrar vill ha ett klarläggande, och eventuellt en översyn av de lagar som ligger till grund för domen i högsta domstolen.

Fru talman! Något åtal för att inte ha ingripit och använt visst våld har jag svårt att se att någon lärare skulle kunna drabbas av. Karl-Göran Biörsmark anser att det finns en zon mellan befogenheter för en lärare och för en ordningsvakt. Jag hade för ett tiotal år sedan möjlighet att medverka i den statliga ordningsvaktsutredningen. Det gav faktiskt ett antal perspektiv, som jag tidigare inte varit uppmärksam på. Den som har befogenheter att ingripa med våld måste ha särskild utbildning. Det fanns batongteknik, och den utbildningen var mycket omfattande för att man inte skulle vålla skada när våldet tillgrips.

Fru talman! Statsrådet Göransson säger själv att det inte har väckts åtal mot någon lärare för att han inte har ingripit i en bråkig situation. Det är just det vi påpekar. I och med att lärare riskerar att hamna i en rättslig process vid ingripande i bråkiga situationer, finns risken att lärare i stället drar sig undan och låter situationen bestå. Det är inte bra för arbetsmiljön i skolan. Vi måste ta detta på fullaste allvar. Jag hoppas att statsrådet kommer med några realistiska lösningar på de här problemen.
Fru talman! Sådana här situationer hanteras av omdömesgilla lärare dagligen och stundligen. De klarar dem i de allra flesta fall. Men i vissa situationer uppstår ett sådant förhållande att de måste ta till handgripligheter, detta för att inte någon annan skall skadas eller för att inte skadegörelse på egendom skall komma till stånd. I en klass finns det dessutom 29 andra elever som också har rätt till en trygg tillvaro. Då kan läraren ofta hamna i denna situation. Jag har i alla fall fattat det så, att han begår tjänstefel om han inte ingriper. Det står nämligen att läraren är skyldig att ingripa, och det är i detta dilemma läraren står. Risken är att det känns lättare att gå förbi, att låtsas inte se. Den utvecklingen är på gång i dagens skola. Jag efterlyser fortfarande rådet från skolministern: Vilket råd ges till dagens lärare, som befinner sig i den här situationen just nu?
Fru talman! Mitt råd är följande: Karl-Göran Biörsmark konstaterar att lärare dagligen möter denna situation i skolan. De ingriper och medverkar till lösningar. Det är mitt råd att lärare även i fortsättningen bör ingripa när de ser att någon utövar våld, på samma sätt som man bör ingripa i andra sammanhang där man ser att medborgare utsätts för våld.

Regler i det stycket löser faktiskt inte detta problem. Däremot tycker jag, och det kan vara ett råd till föräldrar, att man inte skall polisanmäla varje kontrovers, även om den i något sammanhang kan leda till att en person nyper någon annan i armen, handen eller nacken. Det finns faktiskt förklaringar och försvar även för aggressioner mellan elever och lärare.
Jag får erinra om de tidsregler som gäller vid besvarandet av fråga.
Fru talman! Jag konstaterar att det i statsrådets svar står att statsrådet avser att ta initiativ till ett klarläggande, och jag välkomnar detta. Jag tror att det behövs en bred diskussion på detta område. Jag är inte heller främmande för att den diskussionen kommer att gälla regelsystemet som sådant — det är viktigt att se även på reglerna. Denna diskussion bland lärare, rektorer och ansvariga skolpolitiker kan då ge klarare regler än dem som gäller i dag. Dagens situation är mycket olycklig och har gett fel signal till skolans värld.
Fru talman! Även jag hoppas att statsrådet kommer att angripa denna fråga med stort allvar och med en vilja att tala om för Sveriges lärare vad de har att rätta sig efter och hur de skall kunna fullfölja sin skyldighet. Problemet är ju att den skyldighet att vakta och hålla ordning som lärare har uppenbarligen inte rimmar med de regler som gäller i dag, eftersom en lärare i fallet i Stenungsund har hamnat i en rättslig process och blivit dömd för misshandel. Det som lärare, föräldrar och elever frågar efter är klara signaler om hur en lärare skall kunna fullfölja sin skyldighet utan att hamna i en rättsprocess.
Fru talman! Jag är övertygad om att vi mot bakgrund av både denna debatt och den allmänna debatt som har förts i detta fall kommer att kunna vinna ökad respekt för lärares uppdrag i skolan även i de stycken där det omfattar ordningshållning. Låt mig, fru talman, be om ursäkt för min överträdelse av tidsgränsen. Tagen av debatten och uppmuntrad av talmannens uttalande i tidningarna om statsråds bristande debattvilja lockades jag att överträda gränsen.

Fru talman! Kaj Nilsson har frågat mig om jag är beredd att stoppa den hälsovådliga verksamheten som Citeco AB tänker sätta i gång. Jag har inhämtat att länsstyrelsen i Kristianstads län den 31 oktober i år lämnade Citeco AB tillstånd enligt miljöskyddslagen att driva en plastfabrik i Stidsvig. Överklagningstiden gick ut den 1 december 1988. Beslutet har överklagats till regeringen. Regeringen kommer, så snart handlingarna inkommit till departementet, skyndsamt att ta ställning till överklagandet. Jag får inte föregripa prövningen genom att nu uttala mig om hur jag ser på ärendet.

Fru talman! Nu har det gått åtta dagar utan att regeringen har reagerat. Av förståeliga skäl har handlingarna inte kommit in. I Stidsvig är man mycket angelägen om att få ett svar så fort som möjligt. Det skulle förvåna om regeringen ger klartecken till en nyetablering i västra Skåne, som nyligen förklarades som särskilt miljöskyddsområde av regeringen. Det är alltså ett redan hårt belastat område. Innan ens saneringen av äldre miljöfarlig verksamhet har påbörjats, är det väl knappast möjligt att starta ny sådan verksamhet. Ett sådant handlande är inte trovärdigt i mina ögon, och knappast för befolkningen i Stidsvig heller, som helhjärtat kämpar mot detta projekt. Jag är givetvis tacksam för att loppet inte är kört, och det kan nu vara ett lämpligt tillfälle att ge miljöministern några synpunkter på vägen inför regeringsbeslutet, som jag hoppas kommer inom den närmaste tiden. Avgörandet ligger på det politiska planet. Denna fråga har skapat mycken irritation i Klippans kommun, och på ett möte före valet, som var mycket hetsigt och oroligt, lovade arbetarkommunens ordförande att stoppa denna verksamhet. Ordföranden fick snart dementera löftet — han hade missförstått miljöministerns signaler i detta fall. Han fick sedan förklara att han skulle ställa sin plats till förfogande om regeringen inte stoppar fabriken. Ansvar är alltså svårt, men det är regeringens eget problem. Ärendet har också överklagats av ett lokalt miljöparti. En mycket stark opinionsgrupp bland befolkningen kämpar mot fabriken. Jag hoppas att jag får utveckla fler synpunkter på skälen till att man gör det.